Herr talman! Lennart Pettersson erinrade, liksom jag, om att det inte 11 december 1986 rådde en fullständig samsyn mellan de borgerliga partierna i Synen på Tru do or frihandel. Det är, såvitt jag förstår, en helt korrekt bedömning. Jag vill gärna understryka, efter att ha hört de inlägg som gjordes från den socialistiska sidan, att det föreföll som om det inte heller rådde en samstämmig uppfattning mellan vpk och socialdemokraterna, dvs. mellan de socialistiska partierna här i riksdagen, när det gällde synen på frihandel.

Vi är glada för att ni gör det. Men det är inte någon konsekvent och målmedveten politik som förs i de avseendena från socialdemokratins sida. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 4, 11, 12 och 16.

Herr talman! Upphetsningen mellan debattörerna har inte stigit nämnvärt trots försök från olika debattörers sida. Jag kan emellertid inte underlåta att i en kort replik beröra något av det som sagts. Jag tror att jag skall varna Hadar Cars för alltför stor tilltro till de teorier som ligger bakom påståendet att Argentina skulle kunna servera tillräckliga amorteringar och räntebetalningar om vi finge en fri jordbrukshandel. Den fria jordbrukshandel som vi talar om är nämligen en jordbrukshandel som vilar på priser som etableras på en världsmarknad där det otvivelaktigt förekommer överproduktion. Den prisbildningen är inte den som de kalkyler Hadar Cars sagesman vilade sin bedömning på. Jag tror att vi måste förutse oerhörda problem när det gäller att finna världsmarknadspriser som gör att jordbruksvaror kan produceras till den prisnivå som Ivar Franzén talade om, nämligen någorlunda i närheten av jordbrukskostnaderna. Vägen dit kommer att betyda att fattiga bönder på Irland, i Sveriges inland och överallt i Europa -—- inte minst i Portugal — kommer att få uppge sin näring till förmån för andra länders jordbruksproduktion. En kulturell revolution skulle jag vilja kalla det för. Det är långt dit, innan Argentina kan betala sina skulder. I fortsättningen på denna korta replik skulle jag vilja uttala ett tack till Jörn Svensson för att han orkar angripa frihandelsproblematiken utifrån en intellektuell diskussion. Det är synd att man får så många att diskutera med. Egentligen skulle det räcka med två debattörer, så att man skulle kunna få vända ut och in på Jörn Svenssons teorier. Vad han egentligen säger är ju att han vill utsträcka det planhushållande systemet till att omfatta hela världsekonomin. Frihandelns företrädare däremot säger att det genom en fri handel, som fördelar arbetet mellan världens nationer, uppkommer ett integrerat ekonomiskt system som binder nationer samman och på det sättet faktiskt 175 kommer att utgöra grundvalen för en fredlig utveckling på vår jord. Det planhushållningssystem som Jörn Svenssons ideologi förespråkar är ju ett system som inte precis har visat sig mäktigt att gynna vare sig de fattiga folkens utveckling eller än mindre världsfreden, medan frihandelsnationerna verkligen har gjort uppoffringar för att bidra till den sammanlänkning av nationerna som jag talar om. Det är intressant att notera, Jörn Svensson, att de 47 nationer som undertecknade utgångsdokumentet för Uruguay-rundan och som samlades i Geneve i augusti 1986 till en allt dominerande del utgjordes av fattiga u-länder. Dessa länder arbetade där förtroendefullt samman med ett par av de främsta i-länderna, och inte minst med USA. Det är också intressant att notera att den sista ronden i Punta del Este gick mellan den mäktigaste handelsnationen, USA, och en av de största u-landsnationerna, Indien. Dessa länder kunde förenas i en gemensam bedömning om det angelägna i att världshandeln finge utökas också med tjänstesektorn. Är inte just detta, Jörn Svensson, ändå ett tecken på att de länder som är under utveckling verkligen vill ha del av världsmarknadens rikedom såsom handelsbas? Till sist vill jag redogöra för vår syn på den Europeiska gemenskapen. Jag kan därvid faktiskt använda Hadar Cars bildspråk, som skulle kunna tjäna mina syften alldeles utmärkt. Hadar Cars sade att man inte genast måste gå över alla broar. Nej, det behöver man inte göra. Men vi tycker att det är tid att börja konstruera dessa broar, så att de är färdiga när vi skall gå över floden.

Herr talman! Det var min förhoppning att med inledningsanförandet i någon mån dämpa de allra värsta och mest verklighetsfrämmande idealistiska skrönorna beträffande frihandeln. Jag märker att detta har varit bortkastad möda. Jag vet inte vad det är för verklighetsbild som Nic Grönvall har, men nog förstår ju var och en som har läst de senaste 100 årens historia att det inte finns någonting som har vållat så många krig och som har varit en så verksam drivkraft bakom de två stora världskrigen som just kampen om marknader och kampen för att lägga sig till med andras resurser, kampen om handelsmakt. Detta system har t.o.m. sedan det andra världskrigets slut producerat 120 krig, och därför skall man inte prata om att systemet leder till fred. Nu beror detta naturligtvis inte bara på frihandeln och frihandelsteorin, det vill jag inte påstå, men det är alltså vad systemet har genererat. Någon fredsbevarande faktor är det sannerligen inte. Låt oss se det internationella handelssystemet som vad det är. Vad jag försöker trumma in är att frihandeln inte lämpar sig för några idealistiska haranger. Den är varken fredsbevarande eller jämlikhetsskapande. I vissa dimensioner, och i vissa former och tillämpad på ett visst sätt och med modifikationer kan den vara en positiv faktor som ger positivt resultat. Men det beror också på att den är kombinerad med ett system av, kan man säga, dämpande protektionistiska åtgärder. Låt oss därför se det internationella handelssystemet sådant det är och sådant det troligtvis måste vara. Låt oss även försöka leva med det och — så mycket som vi som liten nation kan — göra något vettigt av det. Vi måste inse att systemet är och förblir en kombination av frihandel och protektionism. Man får som sagt leva med det, och man får jämka och lämpa och inte tro sig kunna riva ned barriärer kring varje produktområde, eftersom detta skulle leda till sociala och ekonomiska katastrofer, för vilka priset vore mycket högre än den skenbara vinst man skulle göra genom en anslutning till världsmarknadspriser. Problemet är mycket mer komplicerat än vad de här frihandelsprofeterna vill göra det till. Ibland är kostnaden för frihandeln större än kostnaden för protektionismen på en del områden, men motsatsen kan också inträffa, att kostnaden för protektionism kan bli orimlig och att i stället kostnaden för ett friare utbyte av varor och tjänster, en större rörlighet, kan vara den mindre kostnaden och ge fördelar. Låt mig emellertid ställa en fråga till moderaternas och folkpartiets debattörer här. Vi vet att det råder en växande konflikt mellan kommersiella integrationsintressen å ena sidan och viktiga miljöoch livsmedelspolitiska och ekologiska målsättningar å den andra. Detta har också tagit sig uttryck i en motsättning som kommer att växa här i Sverige. Det är en motsättning som berör även sådana ting som arbetarskydd och konsumentskydd. Jag vill fråga: Vilken sida kommer ni att prioritera — den kommersiella eller den icke-kommersiella?

Herr talman! Lennart Pettersson gjorde sig skyldig till en generalisering och en förenkling av stora mått när han här försökte framställa centerns handelspolitik som en strävan till att minska frihandeln eller i varje fall att vara mindre positiv till frihandeln. Det är tvärtom så, om vi försöker sätta in detta i dess sammanhang, att det finns både föroch nackdelar. Det finns i verkligheten en rad begränsningar som man måste ta hänsyn till om man skall få ut det positiva ur frihandeln. Ingen av oss kan ha glömt de bekymmer vi hade med ett mycket omfattande oljeberoende vid den första och även vid den andra oljekrisen. Det är uppenbart att vi fick betala ett ganska högt pris på grund av att vi inte hade skapat oss en viss grad av oberoende.

Vi hävdar också allesammans alliansfrihet och neutralitet. Det borde i det sammanhanget vara lika naturligt att vi anser att svenska folket skall kunna försörja sig vid en avspärrning. Det blir ett alldeles meningslöst tal om vår möjlighet att hävda vår neutralitet, om vi inte tillgodoser detta primära behov: att kunna försörja oss vid en långvarig avspärrning. Jordbruksregleringen har tagits upp här i olika sammanhang. Jag fann ett visst samförstånd härvidlag mellan Nic Grönvall och mig — det konstaterar jag, icke utan viss tillfredsställelse. Det är ju ändå så att vad vi i dag kallar världsmarknaden är helt fjärran från vad som är normala produktionskostna der, även i de mest effektiva jordbruksländer, och därmed har också, som jag tidigare sade, Sverige alla möjligheter att hävda sig i en världsmarknad där produktionspriserna får råda. Men ser vi på litet längre sikt kan jag som exempel ta hur viktigt det är att man inte håvar in tillfälliga vinster ur frihandeln men sedan får betala detta flerfaldigt efteråt. Jag är alldeles övertygad om att svensk jordbruksmark inom några decennier kommer att vara en mycket åtråvärd hårdvaluta. Svensk jordbruksmark är ingenting som vi i dag kan försumma och fördärva, i tron att vi senare ostraffat skall kunna hämta tillbaka värdet igen. På sikt kommer utan tvivel sund jordbruksmark som kan producera bra livsmedel att vara en bristvara. Det borde då, hur högt vi än värderar frihandeln, vara primärt för oss att finna former för att utnyttja denna under en övergångsperiod då produktionen kanske inte bör belasta det historiskt sätt mycket tillfälliga överskottet av livsmedel på världsmarknaden. En rad liknande överväganden måste göras, om man verkligen vill främja frihandeln. Det är detta som enligt min mening är poängen i centerns ställningstagande. Vi har en mycket positiv inställning till frihandeln, men den måste placeras in i en verklighet, så att vi inte binder ris åt egen rygg för morgondagen utan ser de positiva effekterna i ett längre tidsperspektiv.

Herr talman! Jag vill först vända mig till Ivar Franzén. Jag noterade i mitt anförande att det tycktes framgå av centerns reservationer att centern ansåg att socialdemokratin förde en alltför frihandelsvänlig politik. Det tyckte inte Ivar Franzén om, men jag menade inte detta som någon större kritik, utan det var bara ett klart konstaterande av att det här går en klar skiljelinje mellan moderater och folkpartister å ena sidan och centerpartister å den andra. Från socialdemokratins sida välkomnar vi denna sökande attityd hos centern när det gäller den här typen av frågor, samtidigt som vi noterar att moderata samlingspartiet och folkpartiet inte ställt sig bakom de reservationer som centern avgivit. I centerns reservation nr 2 sägs följande: ”Som anförs i motion 1985/ 86:U530 är emellertid frihandel inte ett mål i sig. I varje situation gäller det att bedöma de faktiska följderna av frihandelselsprincipens tillämpning. Det måste bli fråga om avvägningar mellan olika samhällsintressen, vilket kan leda till att principen i vissa fall får modifieras. En ansvarsfull handelspolitik bör alltså bygga på sådana avvägningar snarare än på en doktrinär tillämpning av frihandelsprincipen.” Jag kan instämma i det som sägs här, som måhända snarare innebär en kritik mot moderata samlingspartiet och folkpartiet än mot socialdemokratin. Vi är i princip diskuterande i de här frågorna, men vi konstaterar att för Sveriges löntagare och för det svenska samhället är fördelarna med en frihandel så oändligt mycket större än nackdelarna. Vi tvivlar samtidigt på möjligheterna att så att säga välja och vraka när det gäller frihandelsavtal. Vi är fångna i den obevekliga verklighet som råder. Naturligvis kan vi göra avvikelser — vi kan göra alexandershugg — men det innebär att man gör betydande omorienteringar, och då går kanske centrala fördelar som man tidigare haft förlorade. Men trots allt skulle jag vilja påstå att vi inom Prot. 1986/87:47 socialdemokratin står närmare centern än moderata samlingspartiet och 11 december 1986 folkpartiet i de här frågorna. SE dte na a NE OS Herr talman! Till slut: Hadar Cars sade någonting om att socialdemokratin går åt rätt håll när det gäller handelspolitiken, men att det inte var fråga om någon målmedveten frihandelslinje utan om något av ett sicksackande.

Herr talman! Förslaget om den s.k. engångsskatten på försäkringstagarnas sparade pensionsmedel är ett skrämmande exempel på hur ett ärende under inga förhållanden får handläggas.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 Antalet drabbade personer är ca 4 miljoner. Bakgrunden är som bekant att vänsterpartiet kommunisterna hösten 1984, för att stödja regeringens förslag om en fastighetsskatt, tvingade fram en utredning om en s.k. realränteskatt. Denna utredning tillsattes ett halvt år senare, och efter ett års arbete presenterades förslaget i mitten av juni i år. Remisstiden gick ut redan den 8 september, och remissinstanserna var så pass kritiska att regeringen kände sig föranlåten att inte lägga fram någon proposition. Blott fyra dagar senare presenterades synnerligen kortfattat förslaget till en engångsskatt eller, som det heter i propositionen, en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag m.m. Förslaget sändes alltså inte ut på remiss men däremot till lagrådet, vilket uppenbarligen, sett ur regeringens synpunkt, var ett fundamentalt misstag. Lagrådets kritik blev nämligen utomordentligt stark, och skatteförslaget betraktades som en ”improvisation” som kunde skapa ”ett olyckligt prejudikat på ett känsligt område, där grundlagsregleringen är ofullständig och oklar och praxisbildningen därför får en särskild betydelse”. De tre höga juristerna i lagrådet skriver vidare att beslutet skulle ”kunna ge grund för olika engångsskatter på egendom som tas ut av snävt begränsade kretsar skattskyldiga och med högre skattesatser än den nu aktuella”. Citaten skulle kunna göras mycket längre, men jag nöjer mig med lagrådets sammanfattande slutsats: ”Mot bakgrunden av dessa överväganden finner sig lagrådet böra avstyrka att det remitterade lagförslaget nu genomförs.” Om lagrådets yttrande var anmärkningsvärt skarpt, så var statsministerns reaktion på lagrådsyttrandet än mer anmärkningsvärd. Han beskyllde nämligen lagrådet för att ha gjort ett politiskt ställningstagande: ”Vi anser att lagrådet gått in och gjort en politisk bedömning. Rådet skall pröva lagen, inte ta över parlamentets roll.” Tre erfarna, samvetsgranna jurister från högsta domstolen och regeringsrätten skulle alltså ha svikit sin ämbetsplikt och överträtt sina befogenheter för att tjäna oppositionens sak! Detta är en oerhörd beskyllning, som inte bara vittnar om dåligt humör utan också kan uppfattas som ett försök att sätta munkavle på lagrådet för att undvika framtida för regeringen pinsamma yttranden.

Jag har lusläst lagrådets yttrande och inte lyckats upptäcka vari det politiska ställningstagandet består. Det skulle vara intressant att höra synpunkter från utskottets talesman i denna fråga. Det konstitutionellt tvivelaktiga är tyvärr inte slut därmed. Eftersom regeringen inte självmant sänt förslaget på remiss begärde vi i skatteutskottet ett remissförfarande med en till åtta veckor begränsad remisstid. Detta vägrade majoriteten, och som ersättning blev det i stället en s.k. hearing med ett tjugotal organisationer. Någon uppteckning av vad som sades fick inte ske, vilket är särskilt anmärkningsvärt med tanke på att ett remissförfarande lämnar en mycket omfattande dokumentation. Herr talman! Jag övergår nu till att granska propositionen och motiven för den s.k. engångsskatten. Finansministern motiverar den näst intill konfiskatoriska beskattningen med att avkastningen på finansiell förvaltning under senare tid varit för hög, speciellt när det gäller sparandet i försäkringsbolag, pensionsstiftelser och understödsföreningar. Med anledning härav slår han till med att belägga dessa organisationer med en skatt motsvarande 7 26 på det samlade sparkapitalet vid årsskiftet 1986-1987. Därmed ansåg finansministern att man skulle kunna minska påstådda fördelningspolitiska spänningar genom att brandskatta de personer som anses ha tjänat för mycket på den förda ekonomiska politiken. Detta skulle ske till förmån för ”de sämst ställda pensionärerna”. Att det sista inte alls tycks bli fallet skall jag inte ta upp i detta sammanhang. Påståendet i propositionen att förmögenhetstillväxten varit hög har effektivt bemötts av försäkringsbranschen och visas också av den statistik som presenterats av realränteskattekommittén. Den kurva över reallön och real avkastning på pensionsförsäkringar före skatt som visas både i propositionen och i skatteutskottets betänkande är missvisande ur två synpunkter. Diagrammet återfinns på s. 19 i betänkandet och omfattar tiden 1976—1986. Kurvan är missvisande dels därför att vertikalaxeln börjar vid 80 i stället för vid 0, vilket ger ett felaktigt intryck, dels för att tidsperioden inte alls är relevant. Pensionsförsäkringar har i genomsnitt 20—25 års inbetalningstid, och lägger man därtill utbetalningstiden får man tillsammans en omloppstid på 30-35 år. Därför är det felaktigt att, som skatteutskottets majoritet gör, dra slutsatser beträffande reallön och avkastning på pensionsförsäkringar från enbart en period på 10 år. Gör man däremot en jämförelse under en längre tidsperiod, vilket naturligtvis är det riktiga tillvägagångssättet, får man en helt annan bild. Diagrammet, som nu visas på kammarens bildskärm, anger en genomsnittlig real avkastning på pensionsförsäkringar före skatt 1966—1986 på 0,9 9o per år. Under samma tidrymd har reallönen per timme för arbetare inom industrin före skatt ökat med 2 9 per år. Som framgår av diagrammet är det blott under senare år som den reala avkastningen på pensionsförsäkringar haft någon ökning att tala om. Hela tiden har dock reallöneutvecklingen legat betydligt högre. Av det sagda, och av det visade diagrammet, framgår således att ”hög förmögenhetstillväxt” inte är något som helst skäl för en tillfällig skatt på försäkringstagarnas pengar. Ett annat av finansministerns motiv för pensionsskatten har varit fördelningspolitiken. Det argumentet har mycket effektivt bemötts av SPP, som representerar 3 miljoner medlemmar och vars uttalande jag helhjärtat kan instämma i. Av uttalandet framgår att det för löntagarpensionerna har satts ett tak för ökningen av pensionen, ett tak som är lika med höjningen av konsumentprisindex under en tolvmånadersperiod. Syftet är sålunda att löntagarpensionärerna skall ha en bibehållen köpkraft, vilket helt överensstämmer med tankarna bakom ATP-systemet. Av detta framgår att löntagarna inte ”erhåller en real förmögenhetstillväxt på en nivå långt utöver vad som i modern tid förekommit”. Tvärtom har SPP klargjort att det inte finns något samband mellan de angivna motiven för engångsskatten och den verklighet som löntagaren upplever i sin pension. I avtalet mellan PTK och Arbetsgivareföreningen har SAF när det gäller ITP-systemet förpliktigat sig att till SPP inbetala en så stor premie att den förslår till en grundpension på viss nivå. Däremot har man inte förpliktigat sig att betala något till SPP för värdesäkringen av denna grundpension. På det viset är värdesäkringen helt beroende av den avkastning som SPP kan åstadkomma. För bibehållen pensionskraft fordras att SPP uppnår och får behålla en genomsnittlig avkastning som med minst 3,5 4 överstiger inflationen. SPP konstaterar vidare att värdesäkringen är mycket viktig eftersom grundpensionens köpkraft halverats under en så kort tid som sju-åtta år. Grundpensionen är således endast garanterad i nominella termer, varför följande påstående i propositionen är felaktigt: ”När det gäller det kollektiva försäkringssparandet är storleken av pensioner och andra försäkrade förmåner endast delvis beroende av avkastningen på försäkringskapitalet. Förmånerna är fastställda i kollektivavtal.” De senare årens goda avkastning är nödvändig för att ha en buffert så att man kan fylla ut de dåliga år som varit och som tvivelsutan också kan komma i framtiden. SPP:s sammanfattning är värd att återge: ”SPP har under hela den tid då tankar på realränteskatt och engångsskatt varit aktuella bestämt hävdat att dessa tankar över huvud taget inte är tillämpliga på löntagarpensionernas område. De agerande inom detta område — löntagarna, arbetsgivarna och försäkringsbolagen — kan som visats inte tillgodogöra sig sådana exceptionella kapitalvinster som utgör propositionens hela grundval. Därtill kommer att SPP — med bl.a. finansministerns uttalanden som bakgrund — inte längre vågar räkna med en realavkastning på i genomsnitt minst 3,5 2 per år i framtiden. Om denna SPP:s farhåga kommer att bli verklighet kan SPP inte kompensera löntagarna för inflationen. De 6 å 7 miljarder kronor — den totala premiesumman under ett helt år — som SPP vid ett eventuellt genomförande av engångsskatten fråntas kunde om SPP i stället fått behålla dem ha utgjort en välbehövlig och avgörande buffert i ett framtida bristläge. Det är mot bakgrund av denna allvarliga oro för utvecklingen av Så långt SPP. Den mycket omfattande kritik som vid skatteutskottets hearing riktades mot skatteförslaget har uppenbarligen inte alls påverkat majoritetens ställningstagande. I den mån kritiken över huvud taget nämns i utskottsskrivningen, så viftas den lättvindigt bort. Av 20-talet organisationer var det blott LO och PRO som ansåg sig kunna tillstyrka förslaget. Eftersom socialdemokraterna så nonchalerat de myndigheter och organisationer som uppvaktat skatteutskottet, är det motiverat att något redogöra för vad som därvid kom i dagen muntligen eller genom överlämnad dokumentation. Folksam — detta företag står som bekant rörelsen nära — avvisar förslaget om engångsskatt av flera skäl. Utjämningen mellan goda och dåliga avkastningsår försvåras. Kapitalförsäkringar blir i framtiden mindre gynnsamma för personer med låg marginalskatt än för personer med hög marginalskatt. Konkurrensen snedvrids genom att kapitalförsäkringar som tecknas i utlandet inte drabbas av den förmögenhetsbeskattning som i propositionen föreslås för K-försäkringar. Snedvriden konkurrens är ett av motiven för att KF — också en rörelsenära organisation — protesterar mot skatten. Ett företag kan lösa pensionsfrågan endera genom att ha en pensionsstiftelse eller genom att ta upp pensionsåtagandena som en skuld hos företaget, varvid frigjorda pensionsmedel stannar kvar inom företaget. Denna s.k. kontoavsättning drabbas inte av engångsskatten, något som ju däremot är fallet med pensionsstiftelser. Som exempel nämner KF bl.a. att OK drabbas men inte Esso, Cirkelkaffe, Gevalia, Nordchoklad,Cloetta osv. TCO, som var mycket kritiskt mot förslaget om en realränteskatt, konstaterar att samma kritik kan riktas mot engångsskatten. Särskilt understryker man att det inte är försäkringsbolagen som kommer att betala skatten, utan att den drabbar ytterst försäkringstagarna, dvs. i hög grad stora tjänstemannagrupper. TCO anmärker också på att förslaget inte remissbehandlats. Försäkringsinspektionen anser att försäkringsbolagen får tekniska svårigheter att på ett rättvist och objektivt sätt fördela skatten på försäkringstagarna. Vidare sägs det att engångsskatten kommer att medföra att återbäringsräntan sänks och disponibla överskottsmedel minskar. SHIO-Familjeföretagen understryker att frivilliga pensionsförsäkringar i stor utsträckning används för rörelseidkare med egen firma och mindre familjeföretag för att kompensera dessa grupper för de orättvisor som råder och för att kunna klara av generationsskiften. I propositionen föreslås också att K-försäkringar tagna efter den 13 september skall förmögenhetsbeskattas samt att den s.k. ränteskatten, dvs. statlig inkomstskatt på livförsäkringsbolag och understödsföreningar, höjs från 40 9> till 50 96. När det gäller K-försäkringar är det fråga om en helt ny lagstiftning som inte tidigare existerat i vårt land, och någon närmare utredning eller analys hurudana verkningar en sådan skatt får har inte gjorts. En sådan beskattning har tidigare varit aktuell under förra hälften av 1970-talet men då avvisats, bl.a. med hänsyn till hur värdefull en sådan försäkringsform var för att underlätta generationsskiften. Det finns slutligen anledning att göra en sammanfattning av de skäl som gör att vi bestämt motsätter oss förslaget om en engångsskatt samt övriga i Prot. 1986/87:48 propositionen ingående skatteförslag. 12 december 1986 1. Förslaget har inte beretts på ett sätt som föreskrivs i grundlagen. En tillfällig förmögen 2. Skatten har i realiteten en retroaktiv verkan. hetsskatt för livförsäk 3. Anställda inom den privata sektorn drabbas men inte offentliganställda, — ringsbolag, m.m. vilket är orättvist. 4. Konkurrensneutralitet råder inte, eftersom pensionsstiftelser berörs men inte en pensionsmodell i form av s.k. kontoavsättning. 5. Skatten drabbar hårdare om man har sparat under en längre tid än om man har sparat under en kortare tid. 6. Detlångsiktiga bundna sparandet — som både är vällovligt och för landet värdefullt — drabbas. 7. Försäkringsbolagen skall fördela skatten hos försäkringsspararna, något som inte är reglerat i lag. 8. Skatten innebär en helt ny negativ syn på ägandet. 9. Skattetrycket, som borde minska, ökar genom engångsskatten. 10.1 propositionen sägs visserligen att det rör sig om en engångsskatt, men man antyder samtidigt att ett upprepande inom något annat område kan bli aktuellt. Detta ger anledning till oro på många håll. 11.Ingen som helst analys har gjorts beträffande ca 1 miljon personer som tecknat individuella pensionsförsäkringar. 12. Förmögenhetsbeskattning av K-försäkringar är en helt ny skatt, som inte föregåtts av utredning eller ens av någon analys. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till den trepartireservation som fogats till utskottets betänkande.

Herr talman! Jag har tappat räkningen över hur många gånger jag stått i denna talarstol och efterlyst fasta och förutsebara spelregler då det gäller skattepolitiken. Om jag inte kan säga hur många så kan jag i alla fall säga att det måste vara många gånger vid det här laget. I och med det beslut om pensionsskatt som socialdemokrater och kommunister i praktfull socialistisk förbrödring kommer att driva igenom här i dag om inte ett under inträffar är det också slut med förutsebarheten. Hädanefter kommer principen för skattepolitiken att vara vad man skulle kunna beteckna som den fullständiga principlösheten, och för detta bär främst socialdemokraterna som regeringsparti ansvaret. Lika litet som någon kan utgå från att under svett och möda hopsparade pensionsmedel går säkra för indragning till staten, lika litet kan man utgå från att annan egendom går säker från att röna samma öde. Den medborgarrätt som statsministern och min egen partiledare Bengt Westerberg brutit sina 11 uppfattningar kring denna höst har i sanning tagit sig bisarra uttryck. Jag har, herr talman, personligen svårt att tänka mig annat än att förslaget till en s.k. engångsskatt på pensionsspararnas hopsparade medel har tillkommit i hastigt mod. Många har framställt teorin att finansministern rent ut sagt blev förbajad över remissutfallet då det gällde realränteskatten och beslöt att klippa till med en engångsskatt. Det hela låter inte otroligt. Vad som emellertid oroar mig är att inte den eftertankens kranka blekhet infann sig som borde ha förhindrat att denna adrenalinutsöndring resulterade i ett förslag till engångsskatt i riksdagen. Man hinner inte läsa mer än titeln på propositionen förrän man blir fundersam. ”Regeringens proposition 1986/87:61 om en tillfällig förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag, m.m.”, står det. Under den första rubriken, Propositionens huvudsakliga innehåll, kan man i andra meningen läsa: ”Enligt förslaget är underlaget för skatten de skattskyldiga institutionernas förmögenhet den 31 december 1986 och skattesatsen 7 96.” Om det, herr talman, vore så väl! Om det vore så väl att underlaget för skatten var de ”skattskyldiga institutionernas förmögenhet”, då skulle skatteuttaget i vart fall inte till sin omfattning vara mycket att bråka om. Sannolikt skulle vi inte ha haft någon partiledardebatt här i dag. I stället för 15 å 20 miljarder skulle det förmodligen röra sig om 0,0 miljarder — om alltså indragningen skulle vara lika med 7 96 på de skattskyldiga institutionernas förmögehet. 0,0 miljarder; det är det brutala avslöjandet i siffror av bluffen att det skulle handla om en förmögenhetsskatt för livförsäkringsbolag. Nej, det handlar inte om en förmögenhetsskatt på försäkringsbolagens marmorpalats och kristallkronor, som regeringsföreträdare har gjort tappra försök att få det att framstå som. Det handlar, som jag sade inledningsvis, om en indragning till staten av betydande delar av pensionsspararnas under svett och möda hopsparade medel. Försäkringstagarna — pensionsspararna — vilka är då uet? Ja, inte är det några halvskumma skatteplanerare. Nej, det överväldigande antalet berörda är högst vanliga löntagare, lantbrukare och småföretagare i vårt land. Ca 4 miljoner människor drabbas av denna indragning till staten, helt i strid med utlovade regler för beskattning av de sparade pengarna. När debatten fortfarande handlade om realränteskatten hävdade enmansutredaren av denna, skatteutskottets ordförande Jan Bergqvist, att pensionsspararna inte skulle komma att märka den skatten. Finansministern har senare påstått att pensionerna inte skulle komma att försämras av engångsskatten. Försiktigtvis har han tillagt, att om avkastningen i framtiden inte skulle räcka, får pensionsinstituten höja premierna från arbetsgivarna. Jojo, då försämras naturligtvis inte pensionerna! Problemet är att samma arbetsgivare inför utskottet förklarat att de sannerligen inte kommer att betala in mera i premier bara för att finansministern skall kunna dra in pensionsmedlen till staten. Och det tror inte berörda löntagarorganisationer heller, efter vad de förklarat inför utskottet. Höjda premier och avräkning i avtalsrörelsen eller sämre pensioner är alternativen. Så nog kommer indragningen att märkas alltid. Konstigt vore det annars, för det handlar inte om småpotatis. För att ta ett annat mått: Pensionsskatten motsvarar vad staten får in i skatt — Prot. 1986/87:48 på alkoholförsäljning under 2—2,5 år. När man tänker på vilken vikt 12 december 1986 finansministern tillmäter att undvika höjningar av alkoholskatten för att inte rubba situationen på avtalsmarknaden, förstår man vad det egentligen handlar om. Eller varför inte jämföra med den förmögenhetsskatt som tas ut här i landet? Pensionsskatten motsvarar då i runda slängar tio års normalt uttag av förmögenhetsskatt. Det handlar som sagt inte om småpotatis. Kapitaliserad skulle engångsindragningen med rimlig årlig värdetillväxt kunna räcka till att för all framtid avskaffa förmögenhetsskatten i vårt land. Det är också ett sätt att skildra vilken storlek på indragningen det rör sig om. Herr talman! När jag nu är inne på förmögenhetsskatten, erinrar jag mig de invändningar som jag redan då socialdemokraterna genomdrev den tillfälliga höjningen av förmögenhetsskatten framförde här i kammaren. Syftet var ju då, liksom nu, att till staten dra in vad regeringen ansåg vara för höga kapitalvinster. Jag framhöll då att förmögenhetsskatt över huvud taget är ett mycket trubbigt instrument vid sådana tillfällen. Utfallet av den här indragningen till staten visar med all erforderlig tydlighet detta. Eftersom skatten utgår på kapitalbehållningen, dvs. resultatet av såväl goda som dåliga års sparande och avkastning, blir resultatet högst orättvist. Som medel för att fånga in senare års eller kommande års vinster på ett rättvisande sätt är metoden oduglig. Resultatet präglas av närmast totalt godtycke. Bengt Westerberg kommer att med ett par exempel här senare i dag visa den saken, varför jag nöjer mig med detta principiella påpekande. Trots vad jag nu påpekat har finansministern betecknat den här skatten som något av det bästa han hittat på. Jag har funderat över vad han kan mena med att skatten är så bra. Det enda jag kan komma på är att han måste mena att det är ett fiffigt sätt att komma runt retroaktivitetsförbudet. Huruvida det är finansministern som hittat på den eller ej är litet oklart. I vart fall hävdar väl kommunisterna att de är upphovsmän till densamma. Strunt i det. Alster av detta slag är inte precis värda att strida om upphovsrätten till — snarare tvärtom. Men det tycker uppenbarligen inte finansministern. Tvärtom uppträder han som konstnären som skapat det fulländade verket och därför bränner paletten. Den här skatten är så fantastiskt bra att den skall vi aldrig mera använda oss av, försäkrar finansministern med troskyldig blick. Det är inte utan att man får lust att använda ett citat av Rellingen — men det skall jag avstå ifrån. Men var i all världen hittar man logiken i det resonemang som finansministern för? Jag finner den inte, hur jag än anstränger mig. Och hans egen partisekreterare kan det tydligen inte heller. Engångsskatter skall hädanefter bliva vår socialdemokratiska melodi, tycks han mena. Den principlöshet i beskattningen som jag talade om i min inledning tänker tydligen Bo Toresson upphöja till princip. Då det gäller upprepning av engångsskatten finns logiken i sanningens namn på Bo Toressons sida. Har man fått fram en skatt som man tycker går utanpå det mesta, skall man naturligtvis använda den. Det är logik. Finansministerns krokiga resonemang är det inte. Eftersom finansministern kommer att uppträda efter oss, skall jag redan 13 nu be att få ställa frågan till honom: Är den här skatten så bra att ni aldrig mera skall använda den, eller kan det tänkas att ni så småningom kommer underfund om att den inte var bättre än att ni kan använda den flera gånger? Herr talman! Inför utskottet har en rad av organisationer passerat för att ge sin syn på pensionsskatten. Två av dessa organisationer, LO och PRO, har ställt sig positiva till skatten. Betecknande är att dessa organisationer valt att avge sina yttranden till utskottet i muntlig form. Man har tydligen inte velat stå för sina uppgifter genom att avlämna dem skriftligt, vilket de andra organisationerna gjort. Då utskottets ordförande inte tillåtit att utfrågningarna protokollförts i sin helhet, kan dessa utlåtanden alltså inte heller återges i sin helhet. En kort sammanfattning av speciellt utfrågningen med LO kan dock vara på sin plats. LO började med en analys av den djupa kris som började med den första oljechocken, vilken sedan följdes av en stark ekonomisk tillbakagång i hela den industrialiserade världen. Man gav också sin syn på vilka grupper som har fått betala återhämtningen. Inte oväntat konstaterade man att löntagargrupperna fått dra ett tungt lass som en följd av devalveringar och andra åtgärder. Jag kan i allt väsentligt hålla med LO när det gäller den analys som man gjorde. Men min första fråga blev varför man förespråkade att en löntagargrupp skulle ytterligare belastas genom pensionsskatten, för det tycker jag var litet konstigt. Först verkade man litet förlägen på LO-sidan. Därefter förklarade man att man bedömde det så, att pensionerna ändå skulle kunna värdesäkras för tjänstemän. På min andra fråga, om man kunde presentera något material eller någon utredning till stöd för sin förmodan, förklarade man att så inte var fallet. Mot bakgrund av svaret och det sätt på vilket det gavs kan jag inte dra någon annan rimlig slutsats än att LO:s yttrande saknar substans. Detta blir speciellt tydligt om man jämför LO:s uppgifter med dem som lämnades av SPP, TCO och PTK. Jag kan självfallet inte återge alla de uppgifter som kom fram under de hearings som vi hade med olika organisationer. Ytterligare en viktig detalj vill jag dock beröra, nämligen frågan om skatten kan föras vidare på försäkringstagarna på ett rättvist sätt. Lagrådets yttrande har ju använts för att styrka att så kan bli fallet, även om jag personligen inte entydigt uppfattar lagrådets yttrande på det sättet. Vem skulle väl vara mer lämpad att svara på denna fråga än Svenska Försäkringsbolags Riksförbund?

Men jag vill erinra om vad jag sade om förmögenhetsskatter och deras användning i detta sammanhang. Citatet fortsätter: ”Försäkringsbolagen tolkar lagrådets hänvisning till föreliggande kontrollsystem och gällande lag så att denna lag, försäkringstekniska grunder och försäkringsinspektionens tillsyn över tillämpningen utgör garanti för en fördelning av skatten på de verkliga skattesubjekten — försäkringstagarna — enligt rättvisa grunder. Sannolikt är tanken att försäkringsbolagens tillämp ning av och försäkringsinspektionens tillsyn över skälighetsprincipen utgör Prot. 1986/87:48 en sådan garanti. Med hänvisning till vad som inledningsvis citerats om syftet 12 december 1986 med skatten, nämligen ”att beskatta real avkastning över en viss nivå och enbart sådan avkastning”, måste försäkringsbolagen konstatera att förmodandet att det finns garanti för rättvis fördelning av skatten är felaktigt. Det har tidigare, t.ex. i försäkringsinspektionens och försäkringsbranschens remissyttranden över förslaget till realränteskatt, belysts hur olika avkastningen varit för skilda försäkringar framför allt med hänsyn till de olika inträdesåren. Den som tecknade sin försäkring 1966 har belastats med negativ realränta i stort sett ända fram till början av 1980-talet och den senare högre realräntan har endast i ringa mån förmått kompensera de tidigare förlusterna. Ett annat exempel kan vara den som tecknade sin försäkring 1982 och som således haft förmånen av hög realränta under de sedan dess passerade åren. Denne skulle möjligen kunna anses — med propositionens syn på fenomenet med några års högre realränta — kunna bära en engångsskatt. Ett tredje exempel må vara den som tecknade sin försäkring i december 1986 och som alltså inte haft deli hittillsvarande års högre realränta. Likafullt skulle denna försäkringstagare komma att belastas med 7 eller 5 96 skatt. Försäkringsbolagen måste konstatera att de inte har verktyg till hands för att möta dessa problem. Det kan emellertid knappast förvåna att bolagen vid utarbetandet av sina av myndigheterna godkända försäkringstekniska grunder eller av sina datasystem inte har förutsett ett skatteförslag som det nu aktuella.” I det senare måste jag instämma. Rimligtvis hade man ingen anledning att förutse detta. Försäkringsbolagen kan alltså, som klart framgår av citatet, inte föra skatten vidare på försäkringstagarna på ett rättvist sätt. Det är allvarligt — dock inte mest för försäkringsbolagen utan för regeringen, som helt nonchalant bara lägger en omöjlig uppgift på bolagen. I detta sammanhang kommer också frågan om återbetalning av skatten in. Någon lustigkurre har sagt att om vi inte betalar tillbaka pengarna vid en borgerlig valseger, så blir vi hälare. Men här finns ju minst två allvarliga komplikationer. Den första är att vid det laget när en återbetalning kan bli aktuell, då har ni socialdemokrater skaffat oss utgifter i motsvarande grad. Pengarna går visserligen inte oavkortat till de sämst ställda pensionärerna — det löftet håller ni inte. Men ni har i alla fall börjat sätta sprätt på dem. Den andra komplikationen är att eftersom man inte kan ta ut skatten på ett rättvist sätt, så kan man än mindre betala tillbaka den rättvist. Pengarna hamnar i fel fickor. Och eftersom försäkringsbolagen inte kan klara detta och ni socialdemokrater inte ens är intresserade av det, så kan ni väl inte begära att vi utan vidare skall betala ut pengarna till andra än dem som har drabbats i den första villan — den som ni har ställt till med. Ingen kan väl undgå häleri genom att dela ut tjuvgodset till andra än dem som har blivit bestulna. Nej, jag har lärt mig ett ord av finansministern. Jag tycker att det där med häleri var ”barnsligt”. Barnsligt tyckte nämligen finansministern att det var när jag och mina 15 borgerliga kolleger lämnade Spardelegationen i protest mot pensionsskat ten. Enligt finansministern travade vi ut, skramlande med ett svärd och slängande i dörrar. Försiktigtvis talade finansministern om detta i en sista replik, då varken jag eller någon annan kunde gå i svaromål beroende på debattordningen. Men så var det inte, finansministern. Vi slängde inte i några dörrar. Vi skramlade inte med några svärd, för svärd har vi aldrig behövt i Spardelegationen. Och vi travade inte ut heller — vi gick inte dit till nästa sammanträde. Så enkelt var det, och jag skall förklara varför jag inte gick dit. Jag har funnit arbetet i Spardelegationen meningsfullt. Sparandet är en av de viktigaste välståndsbildande företeelserna i samhället. Men då måste spararna kunna lita på utställda löften. Här har jag med mig handlingarna till ett av Spardelegationens senaste möten. Jag skall inte fördjupa mig i detta. Men mötet behandlade den kampanj som fick så stor uppmärksamhet i massmedia. Tyvärr kunde jag inte vara med på detta sammanträde, eftersom skatteutskottet vid det tillfället befann sig på resa. Ett av de affischförslag som refuserades när man diskuterade olika alternativ lyder så här: ”Lägg undan pengarna innan nån tar dom!” Ett annat av de förslag som diskuterades lyder: ”Köp inte smågodis. Spara till något riktigt snaskigt.” Vad man tänkte på vet jag inte, för jag var som sagt inte där. Men jag tror i alla fall att detta i någon mån kan belysa varför vi travade därifrån — eller rättare sagt varför vi inte gick dit. Herr talman! Med hänvisning till vad jag har sagt här, med hänvisning till dokumentationen från utskottets hearings, med hänvisning till de drygt 2 000 brev som kommit utskottet till handa, samt sist men inte minst med hänvisning till den utomordentligt välskrivna reservation som de tre borgerliga partierna gemensamt har avgivit, yrkar jag avslag på propositionen och bifall till nyssnämnda reservation, nr 1.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande 17 behandlas den mycket omdiskuterade pensionsskatten. Förslaget presenterades helt hastigt några dagar efter det att finansministern uttalat att någon proposition om realränteskatten inte skulle framläggas. Någon utredning av effekterna av pensionsskatten har inte gjorts och inte heller någon remissomgång. Lagrådet har visserligen fått yttra sig, men det har varit starkt kritiskt och avstyrkte förslaget. Trots detta och trots att denna typ av beskattning är främmande för det svenska skattesystemet vill socialdemokraterna utan några hänsyn till oppositionens uppfattning, utan hänsyn till de många organisationer som varit kallade till hearings, driva igenom detta förslag. Man gör det väl medveten om att skatteuttaget kommer att drabba mycket slumpmässigt såväl beträffande enskilda som företag. Det verkar som om det för regeringen är viktigast att få in 15-20 miljarder till statskassan utan att ta hänsyn till vilka konsekvenser det blir för den enskilde eller för försäkringsbolag och företag. Sällan eller aldrig har ett förslag kritiserats så starkt som detta. Och det är fullt förståeligt. Statsmakterna har år efter år uppmanat landets medborgare att öka sparandet. Olika åtgärder har vidtagits. Skattesparande och allemanssparande har utformats med regler som ger betydande skattelättnader just för att stimulera sparande. Försäkringssparandet har redan tidigare fått vissa begränsningar och försäkringsbolagen har fått ett högre skatteuttag på Prot. 1986/87:48 sin inkomst. Trots detta och trots att pensionssparandet ofta har haft en 12 december 1986 negativ avkastning — realt sett — har försäkringssparandet ökat. Endstunder OG AG de allra senaste åren har försäkringsbolagen uppnått en realränta på 3,5 96, den gräns som regeringen nu tycks acceptera. Att regeringen då plötsligt går in och mer eller mindre konfiskerar 7 20 av pensionssparandet och 5 96 av kapitalförsäkringssparandet — med hänvisning till att avkastningen skulle vara för hög — är oförståeligt. Hur skall statsmakten kunna skapa förtroende och intresse för ett sparande — som är nödvändigt för landets ekonomi — när man handlar på det sätt som regeringen nu har gjort? Det är svek mot tidigare löften, mot alla dem som under årtionden har avsatt en slant för en tryggare ålderdom. Med den utformning som förslaget har blir det just de som sparat under en längre tid som drabbas hårdast. Det är förvånansvärt att socialdemokraterna har lagt fram detta förslag. Är det ett nytt inslag från socialdemokraterna att punktbeskatta viss egendom på det här sättet? Nej, har man sagt när den frågan har ställts. Det är en engångsföreteelse.

Det är ingalunda något klart besked. Det är inte något fast löfte om att detta nya inslag i skattesystemet är någon engångsföreteelse. Vill man lyssna till vad den socialdemokratiske partisekreteraren Bo Toresson har sagt, finner man att han i stället har velat hålla dörren öppen för fler engångsskatter. Det gör att man frågar sig vad som kommer att hända i framtiden. Regeringen underlät att sända ut förslaget på remiss trots uppmaning från lagrådet. Var det beroende på rädslan för en stark kritik eller var man redan på förhand övertygad om resultatet av en remissomgång? Lagrådet avstyrkte förslaget, men detta nonchalerades. Var det verkligen så att regeringen från början hade bestämt att förslaget skulle genomföras oberoende av vilken kritik som kom fram? Regeringen visar en maktfullkomlighet som är oroande inför framtiden. Allt tal om den svenska demokratin, det traditionella noggranna förberedandet, insynen från oppositionen i utredningsarbetet, den omfattande remissomgången läggs åt sidan. Regeringen vill till varje pris driva igenom förslaget. Visserligen fattade skatteutskottet beslutet att inbjuda ett tjugotal organisationer till hearings. Själv såg jag detta som ett positivt inslag i en komplicerad och irriterad situation. Men vad blev resultatet? Ingenting. Socialdemokraterna tog inte någon hänsyn till den hårda kritik som framfördes från praktiskt taget samtliga organisationer — endast två undan tagna. Lika litet hänsyn togs till motioner som lämnats. Socialdemokraternas uppfattning var låst från början och jag kan inte annat än beklaga denna 17 inställning. Med kommunisternas hjälp genomdriver man i dag ett beslut, som mött hårdare kritik och från fler samhällsgrupper än jag någon gång under mina år i riksdagen har varit med om. Vem drabbas nästa gång? Osäkerheten ökar och misstron mot regeringen blir allt större. Allmänheten ställer frågan: Kan vi inte längre lita på att fastställda regler blir bestående? I propositionen uttalar finansministern att intäkterna från pensionsskatten —- oavkortat — skall gå till att finansiera åtgärder till förmån för de sämst ställda pensionärerna. Ca 1 500 miljoner uppskattade finansministern det belopp till som så att säga skulle stå till förfogande. Det finns ett enkelt sätt att förverkliga detta genom att höja pensionstillskotten. I så fall fördelas beloppet till dem som har lägst pensioner. Men så blir det inte. Fördelningen görs via en basbeloppshöjning, en förändring som ger mest till dem som har högst pension. Dessutom föreslås att förmånerna när det gäller kostnaderna för sjukvården för pensionärer försämras. Pensionären skall själv få betala dagsavgiften på lasaretten, som i dag är 55 kr. Om det skulle bära sig så illa att man får ligga på sjukhus ett helt år blir det en kostnad på ca 20 000 kr. Löftet om de 1 500 miljonerna, som skulle användas till att förbättra pensionen för de sämst ställda pensionärerna, har svikits. I propositionen om pensionsskatten föreslås också att den s.k. ränteskatten på avkastningen från kapitalförsäkringar höjs från 40 till 50 26 och att nya K-försäkringar i fortsättningen skall förmögenhetsbeskattas hos ägaren. Även detta förslag har kritiserats i skrivelser och vid utskottets hearings. Bl.a. har SHIO-Familjeföretagen gjort gällande att en sådan beskattning kan komma att i många fall försvåra eller omöjliggöra önskvärda generationsskiften. Utskottet vill med anledning härav erinra om att förslag av liknande innebörd som det nu aktuella aktualiserades under förra hälften av 1970 talet. Den gången avstod man från att lagstifta i frågan med hänvisning bl.a. just till de skäl som nu framförs av SHIO. Propositionsförslaget i den här delen har över huvud taget inte remissbehandlats och är således ännu sämre underbyggt än t.o.m. pensionsskatten. Vi anser därför att riksdagen bör avslå propositionen i denna del. Samma sak gäller också förslaget om en uppräkning av den s.k. ränteskatten. Vi anser därför att detta förslag liksom det andra bör avslås. Herr talman! Mycket mera skulle vara att säga om dessa förslag. Men jag skall inte onödigtvis förlänga debatten. Det framgår av vår reservation var vi står. Centern säger för sin del ett bestämt nej till förslaget om engångsskatt. Jag vill, herr talman, härmed yrka bifall till den reservation som vi har fogat till skatteutskottets betänkande och därmed avslag på propositionen.

Herr talman! Hösten 1984 ingick regeringen och vpk:s riksdagsgrupp en överenskommelse som bl.a. innehöll en utredning om ”en beskattning av finansinstitutens ränteinkomster till den del som de överstiger en viss del av realräntenivån”. Avsikten var att, efter dansk modell, införa en beskattning av dessa stora, orimliga realräntevinster och medverka till en rättvisare fördelningspolitik. Detta är bakgrunden till det förslag som vi behandlar här i dag. Att regeringen har backat och inte lägger fram ett förslag om en Prot. 1986/87:48 realränteskatt är beklagligt. Vpk står dock kvar vid ståndpunkten att detta 12 december 1986 vore bäst från många utgångspunkter. Frågan om skatter av engångsnatur är ingalunda något nytt. Redan under första världskriget var detta aktuellt, den gången i fråga om s.k. värnskatt. Även under andra världskriget infördes en s.k. värnskatt, som då inriktades på inkomster och förmögenheter — och jag betonar förmögenheter. Samtidigt med detta diskuterades även en engångsskatt på förmögenheter, och enigheten om det nödvändiga i en sådan skatt var stor. Problemet var den gången att det inte fanns något underlag för hur den skulle utformas. 1942 var ett sådant förslag färdigutformat av professor Lindahl. Förslaget sköts tillfälligt på framtiden, och när så kriget var slut blev skatten inte genomförd. Jag tar upp detta därför att det i debatten från bl.a. borgerliga företrädare har sagts att skatten är konfiskatorisk och retroaktiv, samt att den utgör en ny form av beskattning och därför strider mot grundlagen. Konfiskatorisk är den därför att den träffar förmögenheter, och retroaktiv är den därför att den träffar förmögenheter som redan föreligger. Men nu är inte fallet att den strider mot grundlagen. Det har lagrådet slagit fast. Man har däremot uttalat oro Över att en ny praxis med bl.a. engångsskatter på förmögenheter skall bildas. Men inte ens här har lagrådet kunnat finna stöd i grundlagen, utan konstaterar att rättsläget är oklart och att det därför kan bli praxis som får utgöra grundvalen för tolkningen i framtiden. Skulle den tolkning av retroaktiviteten som bl.a. Bengt Westerberg har gjort verkligen gälla skulle varje höjning av den nuvarande förmögenhetsskatten vara omöjlig, därför att den träffar en redan befintlig förmögenhet. I de borgerliga tolkningarna ligger därför, såvitt jag kan förstå, endast en önskan om att förmögenheter skall vara obeskattade. En utveckling med tillfälliga skatter på exempelvis stora förmögenheter skulle tvärtom kunna tjäna en rättvis fördelningspolitik. Vpk har också tidigare i riksdagen lagt förslag om engångsskatt på stora förmögenheter. Sådana är nästan undantagslöst hopkomna genom andras arbete och/eller spekulation. I debatten om engångsskatten och realränteskatten har mäktiga intressen låtit sig engageras. Dessa har riktat kritik mot en beskattning av försäkringskapitalet. Det har dock sin grund i att dessa intressen representerar en filosofi att kapital — av vilket slag det än må vara — utgör en egendom som inte samhället på något sätt skall blanda sig i. De menar att denna egendom tillkommit utanför samhällets engagemang, som om det inte är just samhället som utgör grunden för kapitalbildningen. Vissa borgerliga politiker har t.o.m. börjat tala om ett förstärkt egendomsskydd. De motsätter sig varje form av beskattning eller annan åtgärd som inkräktar på ”egendomarna”. Att dessa endast kan uppkomma — på ett eller annat sätt — genom insatser av lönearbetare som inte till fullo fått betalt för sin egentliga insats, erkänns inte. Frågan om den föreslagna engångsskatten och liknande förslag måste ses ur detta perspektiv. Här kan förvisso hävdas att det i detta fall rör sig om pensionsspararnas pengar. Detta förhindrar dock inte att de stora kapitalintressena motsätter sig ingrepp. Orsaken står, såvitt jag kan förstå, att finna i 19 att dessa intressen dels vill minska samhällets skatteinkomster och härige nom också minimera den offentliga sektorn, dels att det är just de privata kapitalintressena som drar nytta av pensionsmedlen till spekulativa placeringar på börsen och i företag. Förmögenhetsökningen i Sverige har under 1980-talet accelererat i en takt som aldrig tidigare. Klassklyftorna har ökat. Samtidigt med de stora förmögenhetsökningarna har de arbetande fått utstå en lång rad av år med reallöneminskningar. Sambandet häremellan står klart. För livförsäkringsbolagen är utvecklingen i stora drag densamma. Under 1970-talet rådde för dessa en i huvudsak negativ realränta, medan räntan under 1980-talet i stället har skjutit i höjden till en extremt hög nivå. Allt talar också för att det så kommer att förbli under de närmaste åren. Därför är de hotbilder som målats upp om värdesäkringen av de kollektiva pensionerna oriktiga. Under hela 70-talet, med negativa realräntor, klarades ändå värdesäkringen — utom i några fall. Trots en negativ realränta påbörjades en sänkning av premierna för företagen redan år 1975. Alltsedan dess har det inom ITP-systemet givits en form av premierabatter som legat på omkring 20 960. För att trygga värdesäkringen görs dessutom årligen avsättningar till en särskild fond, som skall kunna nyttjas vid de tillfällen då tillskott är nödvändiga, så som exempelvis var fallet under åren 1977, 1978 och 1981. SPP gör för sin del den bedömningen att värdesäkringen för de närmaste åren kan bibehållas trots engångsskatten. Vid en närmare studie av hur utfallet varit för SPP under åren visar det sig att premierna har räckt till både den garanterade grundpensionen och värdesäkringen. Detta leder till slutsatsen att premien trots rabatteringen är så väl tilltagen att den i realiteten täcker även värdesäkringen. SPP:s kapital har dessutom ökat väsentligt under senare år. Enbart det senaste året har kapitalet ökat från 72 miljarder till ca 90 miljarder. Det hade knappast varit ett problem för SPP om ökningen blivit 6 miljarder lägre, vilket motsvarar den summa som engångsskatten utgör. SPP kan knappast hävda att man kalkylerat ens med en real ökning i den storleksordningen. SPP-systemet är så uppbyggt att om avkastningen blir ”för hög”, dvs. om den mer än väl täcker värdesäkringen, så kommer inte detta pensionstagarna till godo. Det kan möjligen skapas utrymme för förhandlingar om vissa förbättringar för andra, framför allt då för ytterligare sänkta premier för arbetsgivarna. I den inflammerade debatten har det hävdats att engångsskatten skulle vara ett dråpslag mot det långsiktiga sparande som pensionsoch livförsäkringssparandet utgör. Så är tydligen inte heller fallet om man får döma av försäkringsbolagens redovisningar. Under den utfrågning som skatteutskottet hade med olika intressegrupper och myndigheter framhöll försäkringsbolagens representanter att nyteckningen tycks bli ännu högre 1986 än 1985 — detta trots, eller kanske tack vare, allt skriveri om skatten och dess verkningar. Det visar sig, sedan det blivit klart att skatten skall genomföras, att de ondskefulla profetiorna inte besannas. Värdesäkringen av de kollektiva pensionerna kommer att fortsätta i minst samma grad som tidigare. Skulle de inte göra detta är orsaken en helt annan än engångsskatten. En av orsakerna till uppgången i avkastningen av bl.a. försäkringskapita let är att lönerna hållits tillbaka, allt motiverat med en förenklad inflationste Prot. 1986/87:48 ori och med förklaringen att vi måste ”stärka den internationella konkur 12 december 1986 renskraften”. Detta har utnyttjats av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar för att släppa loss kapital i företagen och skapa återhållsamhet i lönerörelserna. Resultatet har blivit en aldrig tidigare skådad ökning av värdet och omsättningen bl.a. på Stockholmsbörsen. Det är framför allt denna marknad som tas i anspråk för värdesäkringen av såväl de kollektiva som de individuella pensionerna. När det gäller de sistnämnda har sannolikt de som tecknar sådana tagit med det här i beräkningen. Men när det gäller de kollektiva pensionerna måste kritik framföras. Det är oacceptabelt att en så stor del av ”värdesäkringen” bygger på en förväntad förmögenhetsutveckling och avkastning på börsen. Slopandet av placeringsplikten kommer att öka inslaget av sådana placeringar. Det är mot den bakgrunden intressant att se hur de aggressiva argumenten angående värdesäkringen av pensionerna då det gäller förslagen om realränteskatt och engångsskatt till stor del anförs som försvar för en placeringsverksamhet som ingen kan garantera utfallet av på längre sikt. Vår bedömning av den kapitalistiska ekonomins funktionssätt och dess möjligheter att leva i ett stadium av ständig expansionsoch förmögenhetstillväxt ger till resultat att pensionernas framtida värde egentligen är utsatt för ett ständigt hot. Detta ändrar inte på något sätt vår uppfattning att det är riktigt att vid en förmögenhetstillväxt av det helt unika slag som nu äger rum, dra in en del av avkastningen till samhället för att underlätta reformarbetet på pensionsområdet. Här är det främst de sämst ställda pensionärerna som måste få förbättringar. De propåer från regeringen om bl.a. ett slopande av det s.k. friåret för pensionärer som vistas på sjukhus måste bestämt avvisas. Det var inte häri som förbättringarna för de sämst ställda pensionärerna skulle bestå. Förslaget från bl.a. KF och bankerna har kritiserats för bristande neutralitet. Förslaget från regeringen omfattar inte s.k. pensionsavsättningar. Systemet med pensionsavsättningar — eller kontoavsättningar — inom företagen utnyttjas av ett stort antal företag, främst stora och medelstora sådana. Detta system innebär att de medel som avsätts för pensioner används inom företagen. De slipper härigenom att skaffa kapital på annat sätt. Dessa företags pensionsavsättningar träffas inte av engångsskatten, vilket däremot blir fallet när det gäller pensionsstiftelser — något som andra företag valt som metod för att lösa pensionsfrågan. Det är inte acceptabelt att företag som Volvo, Saab, Electrolux, Ahlsells, ASEA, Bofors, Dagab, Ericsson, ICA, Metro m.fl. inte behandlas på samma sätt som konkurrenterna. Stora utländska transnationella företag som Esso, BP, Kuwait Petroleum m.fl. inom oljebranschen, Ciba-Geigy och andra inom läkemedelsbranschen, är ytterligare exempel på företag som särbehandlas. Tidningsföretag och byggnadsföretag har också i stor utsträckning valt systemet med kontoavsättningar, och de kommer därigenom undan engångsskatten. Vänsterpartiet kommunisterna har lagt fram förslag om att även dessa företag skall träffas av förmögenhetsskatten och att också kontoavsättningarna skall vara med i skatteunderlaget. Det skulle innebära att ytterligare 21 närmare 3 miljarder kronor skulle komma in till samhället. De skäl som finansministern i propositionen anför mot förslaget anser vi inte vara giltiga. Systemet med tryggande genom kontoavsättning är utformat så att det skall vara likvärdigt med tryggande genom försäkring. Skatteförmånerna är därför desamma och vinsterna vid höga realräntor i stort sett också desamma. Detta innebär att om systemet med pensionsförsäkring ger en vinst för företaget, när realräntan stiger, kommer systemet med kontoavsättning att uppvisa samma vinst i form av en kostnadsminskning för de företag som tillämpar detta system. Skälen synes vara helt andra, t.ex. regeringens olika åtgärder för att i stället gynna främst exportkapitalet. I reservation 3 har vi från vpk förslag om att systemet med pensionsavsättningar skall omfattas av förmögenhetsskatten på det sätt som realränteskattekommittén föreslog. Efter det att realränteskattekommittén lade fram sitt förslag har regeringen beklagligtvis backat från tanken på att införa en realränteskatt. Orsaken tycks vara den massiva och i långa stycken mycket aggressiva och osakliga propagandan mot realränteskatteförslaget. Trots förslaget om en engångsskatt för försäkringsbolagen framstår en realränteskatt som både rimlig och nödvändig. Från vpk:s sida anser vi därför att ett förslag om realränteskatt bör läggas fram under 1987. En sådan skatt kan efter viss kompletterande utredning baseras på ett i förhållande till den framlagda realränteskatteutredningen breddat skatteunderlag. Den bör också ange en lägsta nivå där beskattning kan ske, så att ett långsiktigt sparande blir möjligt utifrån fast reglerade förhållanden. Från regeringens sida har hävdats att man inte vill lägga fram ett förslag om realränteskatt därför att inkomsterna blir osäkra i samma mån som skatteunderlaget/realräntenivån varierar. Vi menar att även om inkomsterna varierar kan genom dessa inkomster statens upplåningsbehov minskas undan för undan, och de räntevinster som då erhålls kan användas för att finansiera viktiga reformer. Så skulle t.ex. så småningom matpriserna kunna sänkas genom att momssatsen på livsmedel sänktes i samma mån som uteblivna ränteutgifter ger finansiellt utrymme. Som det nu är kan man bara vara säker på en enda sak: Så länge realränteskatten inte införs blir det inga sådana inkomster alls. Detta är helt otillfredsställande mot bakgrund av de hårda budgetmanglingar som alla samhällsområden utsätts för i arbetet med budgetpropositionen. En realränteskatt är fördelningspolitiskt starkt motiverad, och regeringen bör lägga fram förslag om införande av en sådan skatt. Det är meningslöst att försöka tillfredsställa kapitalstarka intressenter och de borgerliga partierna genom att backa från berättigade förslag. Högerkrafterna kommer aldrig att låta sig nöjas, så länge fördelningspolitiska förslag berör förmögenheter. En rättvis fördelningspolitik går aldrig att genomföra i samråd med starka kapitalintressen. En realränteskatt skulle innebära en nödvändig likviditetsindragning för fördelningspolitiska åtgärder. I samband med att regeringen lade propositionen om engångsskatten förebådade man också slopandet av placeringsplikten. Den har nu upphört att gälla fr.o.m. den 1 december. Placeringsplikten innebär att försäkrings bolagen ”tvingas” placera mycket stora beloppistatsobligationer till en ränta — Prot. 1986/87:48 som ligger under marknadsräntan. När nu denna placeringsplikt släpps kan — 12 december.1986 bolagen efter eget gottfinnande placera hela kapitalet på börsen med för = J==Cltoam se a närvarande väsentligt högre ränta. Detta kommer att medföra att det som ”går förlorat” genom engångsskatten kommer tillbaka i mångfald genom placeringsfriheten. För SPP:s del skulle detta enligt årsredovisningen ha inneburit 500 milj.kr. enbart för 1985. Det står helt klart att det skulle ha blivit avsevärt mer. Den av SPP gjorda beräkningen utgår nämligen från skillnaden mellan den prioriterade räntan och marknadsräntan. Nu kommer försäkringsbolagen knappast att nöja sig med detta. De uttalanden som har gjorts visar att det i hög grad blir börsen som utses som tummelplats med väsentligt högre förväntningar på avkastningen än marknadsräntan. Slopandet av placeringsplikten innebär att det blir dyrare för staten att låna upp erforderliga medel samtidigt som det gynnar kapitalintressena. Vi föreslår att riksdagen uttalar att placeringsplikten skall återinföras. Kjell Johansson gav i sitt inledningsanförande vpk upphovsrätten till engångsskatten. Det måste vara ett misstag. Vi var med om att se till att få fram en realränteskatteutredning. Den här engångsskatten var vi inte upphovsmän till. Herr talman! Vänsterpartiet kommunisterna stöder förslaget om engångsskatt men vill ha det breddat. Vi vill permanenta en realränteskatt och återinföra placeringsplikten för livförsäkringsbolagen. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 3, 4 och 5 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Tommy Franzén sade att det inte var vänsterpartiet kommunisterna som var upphovsman till den här skatten. Jag ber om ursäkt för mitt misstag. Att han gillar den tycks dock vara helt klart — han vill ju att den skall dubbleras. Tommy Franzén angrep Bengt Westerberg och påstod att han hade sagt att det inte var möjligt att införa några förmögenhetsskatter. Det är ju rent nonsens. Något sådant uttalande har Bengt Westerberg aldrig gjort. Sedan kom Tommy Franzén in på sitt älsklingsämne, att stora förmögenheter uppkommer genom andras arbete. Men vad har det med realränteskatten att göra? Är inte tjänstepensionerna löntagarnas egendom? Har de uppkommit genom någon annans arbete? Vidare sade Tommy Franzén att en väsentlig del av värdeökningen inte går till löntagarna utan går tillbaka till arbetsgivarna. Om Tommy Franzén inte har sovit under de hearings som vi har haft i utskottet måste han ha fått klart för sig att värdeökningen i allt väsentligt har gått till löntagarna. Slutligen åberopar Tommy Franzén den värnskatt som föreslogs under första världskriget som ett motiv för den här engångsskatten. Det föreslogs en värnskatt under första världskriget. Den genomfördes inte. Som Tommy Franzén mycket riktigt sade föreslogs också en värnskatt under andra världskriget. Den genomfördes inte heller. En lycklig och vettig konsekvens av detta hade varit att man väntat med att föreslå denna skatt till tredje världskriget och sedan inte genomfört den.

Herr talman! Låt mig först ge Tommy Franzén ett erkännande. Trots de starka angreppen på borgerligheten var han något mer nyanserad än hans partiledare var i remissdebatten. Lars Werner kallade då de fyra miljoner människor som drabbas av den här skatten för kapitalägare och skatteplanerare. Det gjorde inte Tommy Franzén, och det hedrar honom. En del av vad Tommy Franzén sade i sitt anförande vill jag dock bemöta. Tommy Franzén sade att vi alltid slår vakt om egendom — den får inte röras. Vi accepterar att egendom beskattas. Vi har en förmögenhetsskatt, vilket Tommy Franzén mycket väl vet, även om vi anser att den borde avskaffas på arbetande kapital. Men vi går emot konfiskation, och det är någonting helt annat. Något egendomsskydd finns däremot inte i Tommy Franzéns andliga hemland. Sedan säger Tommy Franzén att värdesäkringen kommer att fortsätta. Hur vet Tommy Franzén det? Det är ostridigt att utsikterna till värdesäkring kommer att minska genom den här skatten. Tommy Franzén sympatiserar med LO, som godkänner denna skatt. Gå ut och fråga alla dem som har löntagarförsäkringar vad de tycker om den! Tycker en LO-arbetare om att i och med att han går i pension stöder LO honom inte längre? Då får han klara sig själv. Då accepterar man att den pension han har tjänat in naggas i kanten.

Herr talman! Det är faktiskt så, Kjell Johansson, att Bengt Westerbergien artikel i Dagens Nyheter klart och tydligt talade om för oss andra att han anser att engångsskatten är en retroaktiv skatt. Den engångsskatt på förmögenheter som föreslogs under andra världskriget genomfördes inte. Men, Kjell Johansson, läs på historien bättre! Det infördes en värnskatt både under första och under andra världskriget. Den både föreslogs och genomfördes. Och det rådde stor enighet i riksdagen om förslagen. Som jag betonade i mitt inledningsanförande innebar värnskatten under andra världskriget också en viss skatt på förmögenhet. Jag har aldrig sagt, Kjell Johansson, att avkastningen i huvudsak går tillbaka till arbetsgivarna i form av premier. Vad jag har sagt är att om avkastningen blir för hög, så att den blir större än vad som krävs för att klara värdesäkringen, kommer sannolikt en del härav att gå tillbaka till arbetsgivarna i form av högre premierabatter eller lägre premiesättningar, vilket man nu väljer. Ungefär så har förhållandet varit sedan 1975. Anledningen till att jag är så säker på att värdesäkringen skall fortsätta är den ekonomiska utveckling som råder. Se tillbaka på 1970-talet! Med den premiesättning man då hade kunde man klara värdesäkringen utom i några fall, t.ex. när det gällde fribrevsinnehavare. I stort sett klarade man alltså värdesäkringen trots en nästan varje år genomgående negativ realränta. Då finns det väl all anledning att i den situation som vi har i dag konstatera att engångsskatten inte kommer att hota värdesäkringen. Om den drabbas blir det av helt andra orsaker.

Herr talman! Min replik angående första och andra världskriget föranled 12 december 1986 des av att Tommy Franzén sade att dessa skatter aldrig infördes. Jag tycker fortfarande att det hade varit det enda riktiga också när det gäller pensionsskatten. Att man klarade värdesäkringen praktiskt taget vartenda år under 70-talet då realräntan var negativ berodde naturligtvis på att man även måste ha haft en positiv realränta. I alla fall hade man självfallet inte kunnat klara värdesäkringen. När det gäller Bengt Westerbergs uttalande om retroaktiviteten är han i gott sällskap. Om Tommy Franzén skärper sig och läser det Bengt Westerberg sagt, skall han finna en ganska god överensstämmelse med vad lagrådet skriver i sitt yttrande. Jag skall, herr talman, be att få citera ur lagrådets yttrande: ”Det bör tilläggas att en tanke bakom den av frioch rättighetsutredningen föreslagna principen är, att de skattskyldiga bör ha någon tid på sig för omdispositioner om förmögenhetsbeskattningen ändras. I detta fall är det fråga om ett långsiktigt, bundet sparande, och de enskilda har knappast några reella möjligheter att undgå skatten genom att vidta sådana åtgärder. Det är därför begripligt om förslaget uppfattas som retroaktivt verkande.”

Herr talman! När Tommy Franzén uttalar sig så säkert om att värdesäkringen kommer att fortsätta har han uppenbarligen inte lyssnat till eller velat acceptera de argument som har framförts skriftligen och vid hearings med representanter för försäkringsbranschen och SPP. Gå tillbaka och ta del av vad som sagts i dokumentationen från Arbetsgivareföreningen, PTK och TCO när det gäller de minskade möjligheterna till värdesäkring, om denna skatt genomförs. Jag tror att Tommy Franzén då i fortsättningen kommer att uttala sig mindre tvärsäkert i denna fråga.

Herr talman! Till Kjell Johansson vill jag säga att när jag hänvisade till vad Bengt Westerberg sagt om retroaktivitet knöt jag inte alls an till lagrådets yttrande. Jag bara sade att Bengt Westerberg och andra har påstått att skatten är retroaktiv. Det innebär, som jag sade i mitt anförande, att man inte skulle kunna höja förmögenhetsskatten, vilket skedde exempelvis 1983/84, eftersom en sådan höjning också får retroaktiv verkan och retroaktiv ändring av skattelag inte är tillåten enligt grundlagen. En höjning av förmögenhetsskatten får nämligen verkan på förmögenheter som redan tidigare på olika sätt har skapats. Vad beträffar resonemanget om värdesäkringen och 70-talets negativa realavkastning sade Kjell Johansson att det negativa utfallet på 70-talet hade föregåtts av en tidigare positiv realavkastning. Det är klart att så varit fallet. Vi kan gå ytterligare några år tillbaka i tiden och se på utvecklingen under åren 1965 till 1975. Vi finner då att det under några år på 60-talet var en positiv realavkastning. Men denna står ju inte tillnärmelsevis i proportion till den positiva realavkastning som förekommit hittills under 80-talet och som 2S med säkerhet kommer att fortsätta framöver. Det är då dessa år på 60-talet som möjligen skulle kunna vara orsaken till att man under 70-talet kunde klara den negativa realräntan, samtidigt som man sänkte pensionspremierna med 20 9. Det är, Knut Wachtmeister, inte speciellt svårt, om man har förmågan att läsa och räkna själv, att komma fram till att de farhågor som framförs från branschorganisationerna om deras egna sjuka magar måste kompletteras med att det också finns en hel del grädde ovanpå moset.

Herr talman! Tänk om det på riksdagens åhörarläktare sitter någon som förut inte kände till så mycket om den här engångsskatten. Jag undrar vad han tänkte när han hörde de borgerliga talarna beskriva skatten, tala om ett tredje världskrig, konfiskation osv. Kan han föreställa sig att det ni talar om är en skatt som faktiskt gäller mindre pengar än sex månaders kapitaltillväxt i livförsäkringsbranschen? Kan han ens i sin vildaste fantasi tänka sig att de privata pensionsförsäkringarna även den kommande tvåårsperioden faktiskt kommer att växa med mer än bankräntan, trots denna ”ohyggliga” skatt? Ni vill göra gällande att SPP får svårt att betala en tillfällig skatt på 7 miljarder. 7 miljarder är onekligen mycket pengar, speciellt som SPP inte alls har de 3 miljoner försäkringstagare som Knut Wachtmeister tycks tro, utan bara en tredjedel av det antalet. Men varför vill ni i diskussionen inte ta in att värdet på det kapital som SPP förvaltar ökar bara under 1986 med mellan 15 och 20 miljarder och kan öka med lika mycket nästa år? Och varför går ni med så raska steg förbi att SPP och alla andra försäkringsbolag nu får en långsiktig höjning av sin lönsamhet i och med att vi avskaffar skyldigheten för dem att placera pengar i obligationer med låg ränta? Och — framför allt — varför diskuterar ni inte den allra viktigaste saken, nämligen att inflationen inte längre får härja som den gjorde under de sex borgerliga åren. Då hade vi en mer än 10-procentig inflation, som gröpte ur och åt upp värdet av sparpengarna. Vid våra kontakter med försäkringsbolagen fick vi gång på gång höra: Aldrig mer vill vi ha tillbaka sådana år som 1977, 1978 och 1981. Det är kampen mot inflationen som ytterst avgör om det går bra eller dåligt för spararna. Ingenting beskattar sparandet så hårt som inflationen. Ingenting fördelar om inkomster så orättvist som inflationen. Nu har vi förutsättningar för en låg inflation i Sverige. Det är ett allmänt intresse att vi försöker begränsa den inflationsdrivande tillväxten av statsskulden. Det verkliga hotet mot sparandet vore om penningvärdeförsämringen åter nådde upp till de nivåer som den befann sig på i slutet av 70-talet och i början av 80-talet. En engångsskatt i förening med en effektiv kamp mot inflationen ger försäkringssparandet betydligt bättre nettoavkastning än vad vi varit vana vid under 60-talet, 70-talet och början av 80-talet. Vad vi talar om är en skatt på i runda tal 15 miljarder. Skatten skall ses mot bakgrunden av att livförsäkringsbolagens kapital de senaste tre åren vuxit med 100 miljarder kronor. Lägg därtill att avkastningen för livförsäkringsbo lagen av allt att döma kommer att bli högre under andra hälften av 80-taletän Prot. 1986/87:48 under någon motsvarande period de senaste 50 åren. Och märk väl: då talar 12 december 1986 jag om avkastningen efter det att engångsskatten har betalats! Så låt oss skingra dimridåerna, låt oss tala i klartext om vad engångsskatten betyder för försäkringsspararna! Då vet vi att engångsskatten har samma verkan som en räntesänkning inom försäkringsbranschen. Hur utfallet av den räntesänkningen blir beror på vilket försäkringssystem som vi talar om. Talar vi om avtalsförsäkringarna, gäller att en hög avkastning utöver vad som behövs för värdesäkring inte tillfaller pensionärerna. I stället går den till arbetsgivarna i form av olika premiereduktioner. Att man naggar överräntorna i kanten innebär alltså inte att man också naggar avtalspensionerna i kanten, vilket Knut Wachtmeister försökte göra gällande här tidigare. Talar vi sedan om de individuella försäkringssystemen, så gäller där, till skillnad från avtalspensionerna, att en hög avkastning kan leda till högre utbetalade belopp. Här innebär engångsskatten att värdeökningen blir något mindre än den annars skulle ha varit. Men inte heller här är värdesäkringen hotad. Den som i dag har sparade pengar i en pensionsförsäkring får inte se sitt sparkapital krympa och bli mindre nästa år eller 1988, som den pågående kampanjen felaktigt försöker ge intryck av. Tvärtom kommer sparkapitalet att fortsätta att öka. Först och främst kommer det att växa med de 4,5 90 som finns garanterade i avtalet med försäkringsbolaget, men därutöver kommer det att växa med mer än vad avtalet säger. Vad engångsskatten gör är att den naggar rekordräntorna något litet i kanten. Men kvar står att sparkapitalet i pensionsförsäkringarna kommer att växa med mer än bankräntan under den kommande tvåårsperioden, och detta alltså efter det att engångsskatten har dragits av från återbäringsräntan. I vad Kjell Johansson presenterade som en välskriven reservation ger de borgerliga ett räkneexempel. Jag kan gärna hålla med om att skrivkonsten är det inget fel på; däremot kan man diskutera vissa fakta. I den reservationen säger ni att en person som har sparat sedan 1957 kan förlora 42 000 kr. och att den som har sparat sedan 1972 kan förlora 28 000 kr. Jag bortser nu från att ni inte tar hänsyn till att placeringsplikten avskaffades och att ni inte på något sätt diskuterar den grundläggande betydelsen av en lägre inflation. Ändå kan mot det här räkneexemplet riktas den allvarliga invändningen att vad ni inte säger är att avkastningen i försäkringsbolaget enbart under 1986 i runda tal blir omkring 120 000 kr. för den första pensionsförsäkringen och omkring 80 000 kr. för den andra pensionsförsäkringen. Även om man skulle dra av hela skatten omedelbart, ökar alltså värdet av deras försäkringar med utomordentligt stora belopp. Effekten av engångsskatten är självklart större ju större kapital man har. Men ett faktum är också att ju längre tid man har sparat och ju större kapital man har, desto mer får man i avkastning och desto mer tjänar man efter skatt. Detta är inget konstigt, och det är inget orättvist. Engångsskatten är verkligen ingen rövarskatt. Den är ingen stöld, inget rån, ingen konfiskation. Den är sannerligen inte uttryck för rättsstatens kapitulation, som bl.a. Ingegerd Troedsson har talat om. I stället handlar det 2 om en skatt som med några procentenheter begränsar den rekordavkastning som kommer att falla ut under 1987 och 1988. För att ta ett konkret exempel: I stället för att pensionsförsäkringarnas återbäringsränta 1987 och 1988 kan bli 14—16 90 kan den bli omkring 10-12 96 efter skatt. Jag upprepar: Även i fortsättningen blir alltså försäkringsspararnas återbäringsräntor klart högre än de räntor som bankspararna kan räkna med. Låt oss se på den placeringsplikt som ålades livbolagen i början av 1980-talet, när de borgerliga stod i den politiska ledningen. Genom placeringsplikten sänktes den genomsnittliga räntan i försäkringsbranschen. Även då protesterade försäkringsbolagen. Även då varnade SPP:s chef för att värdesäkringen var hotad. 4 Till följd av engångsskatten avskaffades placeringsplikten från den 30 november i år. Vi har nu facit i handen och kan konstatera att farhågorna för värdesäkringen var helt ogrundade — då liksom nu. Men visst har placeringsplikten minskat livbolagens avkastning med åtskilliga miljarder under 1980-talet. Genom att placeringsplikten nu avskaffats får livbolagen en långsiktig höjning av sin lönsamhet. Finansutskottet gör för övrigt den bedömningen att bara genom den här förändringen kan bolagen under gynnsamma omständigheter under ett decennium tjäna tillbaka vad de nu får betala i engångsskatt. Den långsiktiga effekten av placeringsplikten är alltså större än engångsskatten. Men på den borgerliga tiden, när placeringsplikten infördes, då gick försäkringsbolagen inte ut i några kampanjannonser riktade mot den politiska ledningen. På den borgerliga tiden annonserade inte Valand och Vegete om att nu tänker de borgerliga partierna ta så och så många tusen kronor av ditt sparkapital. På den tiden gick inte SPP, inte Skandia, inte Trygg-Hansa ut i en dyrbar politisk kampanj och skrämde med att Ossian och Vera skulle få det besvärligt på gamla dar, eller att Bosses mamma inte skulle få råd att fortsätta att arbeta deltid. Och det var bra att de inte gjorde det, eftersom det hade varit ett angrepp på osaklig grund. Men nu har försäkringsbolagen satsat miljoner och åter miljoner på en skrämselkampanj. Tonen har stundtals varit lika rå som under de värsta angreppen mot ATP på sin tid. Till en början fick kampanjen ett starkt genomslag, men nu ser vi hur den börjar falla ihop. Allt fler reagerar mot den vilseledande propagandan. TCO-tidningen t.ex., som i och för sig är motståndare till engångsskatten, kände sig häromveckan föranlåten att säga ifrån: ”Det är viktigt att utifrån organisationens utgångspunkter göra klart var man står i sakfrågan. Men man måste samtidigt se upp med att inte frivilligt ställa upp i mindre seriösa sammanhang. Det borde SPP, som har hand om tjänstemännens avtalspensioner, ha tänkt på innan man ställde upp på en snaskig annonskampanj tillsammans med andra livförsäkringsbolag.” Vad som också får skrämselkampanjen att knaka i fogarna är försäkringsbolagens egna försäljningsavdelningar. När de vänder sig till nya eller gamla kunder, då hörs positiva och optimistiska tongångar. Hör här hur det låter när man skall sälja pensionsförsäkringar: ”Vi tackar vår lyckliga stjärna att vi började att investera i pensionsförsäkringar i tid.” Det säger två glada människor i Skandias reklam, och Skandia säger också Prot. 1986/87:48 följande: 12 december 1986 ”Att spara i en pensionsförsäkring är ett ovanligt förmånligt sätt att spara. En uillA eför — — - Ring oss på Skandia så — — — får du svart på vitt på vilket £" tillfällig förmögen försäkringsbehov ni har, och hur en pensionsförsäkring kan hjälpa er att ringsbolag, m.m. njuta av livet i framtiden.” Ansvar annonserar: ”Nu är rätt tid att teckna livoch pensionsförsäkringar. Försäkring är en förtroendesak.” Ett försäljningsmaterial från Valand personförsäkringar bagatelliserar engångsskatten och talar om ”Myten om engångsskatten”. Valands försäljare skriver: ”Om du ändå är på gång att teckna pensionseller kapitalförsäkring? Ordna en maximal skatteplanering på köpet. — — — Jag har gjort skatteplanering till en skön konst. Ska Du hänga med?” T.o.m. i det starkt politiserade kampanjmaterialet från Valand och Vegete kan man hitta en signal från försäljningsavdelningen: ”-—-=- en pensionsförsäkring kommer nog att vara det bästa sättet att förstärka sin trygghet på äldre da'r även i framtiden.” Märk formuleringen: bästa sättet — även i framtiden! Så nog kan man säga att försäkringsbolagen i dessa tider uppträder både som Dr Jekyll och Mr Hyde. Fast det verkar som om folk tror mer på den vänlige Dr Jekyll än på den förskräcklige Mr Hyde. Försäljningen av pensionsförsäkringar slår nya rekord. Under hösten har det sålts fler pensionsförsäkringar än under rekordhösten 1985. Så går det när myten möter verkligheten. Även de borgerliga partiernas våldsamma angrepp har fått en bumerangeffekt. Man började med att tala om rättsstatens kapitulation, rövarskatt, stöld, rån, konfiskation. Nu visar det sig att de borgerliga, om de skulle få chans att bilda regering, inte vill lova någon återbetalning av skatten till de rånade och bestulna människorna. De tar sig själva inte på allvar. Mycket riktigt har det brutit ut en svekdebatt. Människor som trodde på de borgerliga när de talade om stöld och rån är nu besvikna för att de borgerliga partierna inte tar konsekvensen av sina uttalanden. Genom konstitutionsutskottets yttrande, som finns bifogat till skatteutskottets betänkande i dag, framgår att de borgerliga är beredda att acceptera lagrådets bedömningar och synpunkter. Det innebär att de borgerliga nu är med och punkterar vulgärargument som de själva har fört fram. Lagrådet säger att engångsskatten inte står i strid med förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning. Den strider inte heller i övrigt mot några föreskrifter i regeringsformen. Den strider inte mot egendomsskyddet i Europarådets konvention. Den innebär inte någon olaga konfiskation. Knut Wachtmeister använde här för en stund sedan ordet konfiskation. Man kan naturligtvis välja vilka ord man vill, men de borgerliga i konstitutionsutskottet har såvitt jag förstått ställt upp på att detta inte innebär någon olaga konfiskation. Dessutom är det utomordentligt värdefullt att de borgerliga tydligen ställer upp på det lagrådet säger om att ”konfiskationsargumentet” begagnas ”ofta i skattediskussionerna på ett sätt som inte kan godtas från juridiska synpunkter”. 29 Det är också bra att de borgerliga stöder lagrådets synpunkt ”Av stor betydelse blir dock att skatten i slutänden drabbar de enskilda enligt objektiva och rättvisa grunder. Betryggande garantier för detta torde vara för handen inom ramen för det kontrollsystem som föreligger enligt lag och med hänsyn till de skattesubjekt som det blir fråga om.” Betryggande garantier, Knut Wachtmeister! Den som läser lagrådets yttrande i dess helhet kan finna något som inte uppmärksammats tidigare i debatten. Även om lagrådet riktar en del kritik mot engångsskatten och t.o.m. avstyrker, så finner dessa tre jurister ingalunda att förslaget är helt omöjligt eller helt förkastligt. I stället går lagrådet in med konstruktiva synpunkter på hur skatten rent tekniskt kan effektiviseras och förbättras. Man har bra förslag när det gäller 4, 12 och 14 §§ i denna lag, som genom lagrådets synpunkter får en bättre teknisk utformning.

Detta bör noteras, för det har knappast tidigare omnämnts i debatten. De borgerliga säger att vi behöver mer information och fler remissvar. Därför är det mycket egendomligt att de själva tog ställning i denna fråga under en eftermiddag. På eftermiddagen den 12 september låste de sig definitivt för att döma ut detta förslag från början till slut. Det är något av en västgötaklimax när de nu i efterhand säger: Vi behöver mera information. Kjell Johansson avslöjade obarmhärtigt att han inte läst bakgrundsmaterialet. Han påstod att jag var ensamutredare i realränteskattekommittén. Jag kan upplysa honom om att i den kommittén och bakom dess enhälliga betänkande fanns också bl.a. förre finanschefen på SPP, Nils-Axel Frisk. När Kjell Johansson hoppade av statens spardelegation förkunnade han att någon återbetalning av skatten inte kunde ske på grund av de praktiska svårigheterna. Men frågar man experter inom försäkringsbranschen om detta eller talar med försäkringsinspektionen får man ett annat svar. De säger att det inte skulle vara speciellt svårt — närmast en rutinsak — att klara en sådan uppgift. Vilka utredningar och remissynpunkter hade Kjell Johansson skaffat fram innan han bestämde sig för att de praktiska svårigheterna hindrade en återbetalning av skatten? Till sist vill jag ställa fem frågor till de tre borgerliga partierna. 1. Hur tänker ni få fram pengar till de högre kommunala bostadstillägg och andra förbättringar för pensionärer som nu kan genomföras tack vare engångsskatten? 2. Varför vill ni inte utfästa er att betala tillbaka pengarna om detta är en så orättfärdig skatt som ni säger? 3. Varför är det fylliga material som nu föreligger inte tillräckligt underlag för riksdagsmajoritetens ställningstagande, när ni själva tog definitiv ställning på ett mycket ofullständigare material? 4. Om ni är tveksamma till att försäkringsbolagen kan fördela skatten rättvist mellan olika individer, är ni då också tveksamma till att försäkrings — Prot. 1986/87:48 bolagen kan fördela kostnaderna för sin kampanj på ett rättvist sätt mellan 12 december 1986 olika försäkringstagare? 5. Räntorna på statsskulden är den största utgiftsposten i statens budget. När realräntorna stiger, ökar också räntebördan för skattebetalaren i gemen. Är det då orimligt att de som tjänar stora pengar på de höga realräntorna får vara med och ge sitt bidrag till att minska statsskulden? Herr talman!

Herr talman! Jan Bergqvist pekade på att jag talade om 3 miljoner medlemmar i SPP och framhöll att det ju i själva verket rör sig om 1 miljon medlemmar. Ja, men Jan Bergqvist glömde då bort de 2 miljoner pensionärer som får medel från SPP till sin pension. Det är väl typiskt för denna debatt att man glömmer bort pensionärerna. När det sedan gäller placeringsplikten vill jag framhålla att den inte avskaffades som en följd av engångsskatten, utan avskaffandet av placeringsplikten hade utlovats långt tidigare. Jan Bergqvist säger att inflationen är värre än något annat när det gäller försäkringsbranschen. Men de finansiella frågorna kommer att tas upp i ”finansutskottsrundan”, som följer efter partiledardebatten. Vad jag dock redan nu kan säga är att den lägre inflation som vi har till mycket stor del beror på åtgärder i utlandet — jag tänker då på sänkta räntor och sänkta oljepriser. Jan Bergqvist vände sig emot vad jag sade om återbäringsräntan och om att denna skulle sänkas. Men det jag anförde var faktiskt ett citat av ett uttalande från försäkringsinspektionen. Citatet härrör från en hearing med denna myndighet. Sedan till retroaktiviteten. Från lagrådets sida säger man ju att det inte direkt är fråga om en retroaktiv skatt i lagens mening. Men socialdemokraterna har själva sagt att den här skatten har kommit till därför att inkomsterna varit för höga under de senaste fyra åren. Frågan är alltså om det inte när det gäller dessa inkomster, som alltså nu beskattas i efterhand, i alla fall rör sig om en retroaktiv lagstiftning — för även om åtgärden inte strider mot lagens bokstav, strider den ändå mot lagens anda. : Så något om konfiskationen. Enligt ordboken är konfiskation detsamma som indragning. Statsministern har själv talat om att det har skett ”en viss indragning”. Av lagrådets yttrande framgår att man diskuterar var gränsen mellan skatt och konfiskation skall dras. Man säger att detta inte innebär en olaglig konfiskation — det underförstås alltså att konfiskationen är tveksam, även om den är laglig. Värdesäkringen kunde ske under 1960 och 1970-talen, trots att realräntan låg under 3,5 70. Men det berodde på frivilliga åtaganden från Svenska arbetsgivareföreningens sida, något som man inte kan räkna med — det är klart utsagt — om engångsskatten införs. Jag ser att min taletid strax är slut. Jag får återkomma till frågan i nästa replik. Låt mig bara påpeka för Jan Bergqvist att han inte har talat om ifall 31 han anser att lagrådet har gjort en politisk bedömning.

Herr talman! Jan Bergqvist talar om Dr Jekyll och Mr Hyde. Jag undrar vem den beskrivningen bäst passar in på. När Jan Bergqvist senast stod här i talarstolen och argumenterade i den här frågan sade han att vi skulle vara varsamma med orden. Det fanns tillräckligt med hot. Över huvud taget fick vi knappast diskutera denna fråga. Hans inlägg var egentligen ganska skrämmande. Men i dag har han stått i denna talarstol och räknat upp alla invektiv och annat som förekommit i debatten. Jag vill då understryka att jag icke har nämnt ordet rövarskatt. Jag talade om första världskriget, och det gjorde jag i en replik till Franzén — som ju inte tillhör något av de borgerliga partierna. Vidare säger Jan Bergqvist att vi kan få ned inflationen med hjälp av den här skatten och att vi borde beakta detta faktum. Jo, men inte blir väl inflationen särskilt mycket lägre genom att man väljer ut ett långsiktigt sparande och använder sig av det för omedelbar konsumtion — det är ju vad ni tänker göra. Det kan man väl inte anföra som motiv för denna skatt. Jag tror alltså inte att man på det sättet kan få vare sig försäkringstagare eller andra att ställa upp på det här. Detta med lönsamheten har vi aldrig förnekat. Lönsamheten är god när det gäller allemanssparandet. Den är också god när det gäller aktiemarknaden. Men det innebär väl i rimlighetens namn inte att vi måste införa en skatt på t.ex. aktievinster, vilken enbart skulle gälla för privat anställda — alltså inte för offentligt anställda. Det innebär väl inte att vi skulle vara beredda att införa en skatt på allemanssparandet för privat anställda men inte för offentligt anställda. Vad det hela handlar om är alltså en förmögenhetsskatt som drabbar privat anställda men inte offentligt anställda. Om den här skatten kan det sägas att den i begränsad omfattning är generell — dvs. alla som tillhör vissa begränsade grupper drabbas av förmögenhetsskatten. Människor som över huvud taget aldrig kommer i fråga för förmögenhetsbeskattning — jag tänker då på dem som sparat kanske 50 000 kr. i fonderna — får avstå 7 26 av sin förmögenhet för att betala pensionsskatt. Är det rimligt att beskatta så här små förmögenheter med 7 26? Det rör sig ju om förmögenheter som inte ens är i närheten av de summor som vi brukar tala om när det gäller förmögenhetsskatten.

Herr talman! Jag blev något förbryllad över talet om placeringsplikten och motivet för borttagandet av denna. Det uttalades mycket klart under den tidigare nämnda hearingen att detta var något som hade utlovats. Men nu talas det om ett samband med förslaget om engångsskatten. Jag blev också litet förbryllad över Jan Bergqvists tal om de väldiga vinster som försäkringsbolagen gör, och kommer att göra. Man frestas att fråga: Vad kommer att hända framöver? Kommer ett slopande av placeringsplikten verkligen att innebära att försäkringsbolagens situation förbättras? Jag vill i detta sammanhang ställa en direkt fråga till Jan Bergqvist: Anser Jan Bergqvist att försäkringsbolagens situation förbättras i och med de aktuella åtgärderna — dvs. genom att införa engångsskatten och att samtidigt ta bort placeringsplikten? Om de uttalanden som gjorts om försäkringsbolagens framtid är riktiga, räknar då Jan Bergqvist med att vi ganska snart kommer att få en ny Prot. 1986/87:48 engångsskatt för att förhindra att avkastningen inte blir alltför stor när det 12 december 1986 gäller försäkringsbolagen? STREET Jan Bergqvist frågar varför vi från oppositionens sida så snabbt och dessutom med utgångspunkt i ett så bristfälligt underlag tog ställning. Jag måste då svara: Jan Bergqvist vet vem det är som ställer frågorna. Motivet till att vi tog avstånd från förslaget var väl framför allt att det underlag som fanns var så bristfälligt att det inte riktigt gick att göra en bedömning. Allt det som tidigare ansetts vara så värdefullt saknades — jag tänker på kraven på en noggrann utredning och på ett remissförfarande. Mot den bakgrunden var det väl inte så märkligt att man redan från början sade nej till det nya förslag som helt hastigt så att säga kastades fram.
Herr talman! Jag har begärt replik till Jan Bergqvists anförande, men jag har inte så mycket att invända mot det som han har sagt, möjligen i stället mot det som han inte har sagt. Jag får nöja mig med att konstatera att Jan Bergqvist inte hade något att anföra mot våra önskemål att riksdagen skall uttala sig för att placeringsplikten skall återinföras eller att man bör bredda engångsskatten till att också gälla kontoavsättningarna, liksom för kravet på införande av en realränteskatt. Vi beklagar att regeringen inte har lagt fram förslaget om införande av en sådan, och jag förmodar att även Jan Bergqvist beklagar detta.
Herr talman! Knut Wachtmeister avslöjar en djup okunnighet om hur dessa försäkringssystem är uppbyggda. Han tror tydligen att SPP omfattar 3 miljoner människor. Han påstod att det var fråga om en 1 miljon löntagare och 2 miljoner pensionärer. I själva verket är antalet pensionärer inom SPP knappt 200 000, och det resterande antalet upp till ca 1 miljon är löntagare. Knut Wachtmeister nämner inte att vi på LO-sidan har AMF med dets.k. STP-systemet. Det är märkligt att han tror att SPP har hand om alltsammans. Knut Wachtmeister får väl säga som professorn: Det är klart att jag överdriver, men inte så mycket att jag menar motsatsen till vad jag säger! Konfiskation? Ja, man kan leka med ord. På vår hearing uttryckte Industriförbundets företrädare uppfattningen att alla skatter kan betraktas som konfiskation. Men har man den uppfattningen är det bara fråga om en lek med ord. Det är uppenbart att lagrådet mycket klart och entydigt intar ståndpunkten att det inte är fråga om någon olaga konfiskation. Knut Wachtmeister sade i sitt inledningsanförande att Ingvar Carlsson skulle ha ansett att lagrådet har svikit sin ämbetsplikt. Något sådant uttalande känner jag inte till. Kjell Johansson var skrämd över mitt inlägg i den allmänpolitiska debatten. Jag var snarare själv skrämd vid det tillfället över den hetskampanj som riktade sig emot enskilda personer inom politiken. Jag varnade då de borgerliga för att understödja denna hetskampanj med uttalanden som de som t.ex. Carl Bildt fällde: ”Ett brott förblir ett brott, och det oavsett gärningsmannens insatser i 33 övrigt.” Kjell-Olof Feldt kommer ”aldrig att moraliskt rentvås från det övergrepp som han, hans regering och hans parti nu gör sig skyldiga till”. Vilka sjuka människor i vårt samhälle kan man inte inbjuda till desperata våldsaktioner genom sådana uttalanden! Till Stig Josefson vill jag säga att det visserligen är riktigt att det vid en av våra hearings nämndes från SPP-håll att riksbanken skulle ha utlovat ett borttagande av placeringsplikten. Eftersom jag själv är ledamot av bankofullmäktige har jag undersökt saken och kunnat konstatera att detta bara var fantasier — det fanns inte något sådant löfte.

Herr talman! Vad först beträffar SPP vet Jan Bergqvist mycket väl att jag menade SPP-systemet. Jan Bergqvist vet också att sammanlagt 4 miljoner personer berörs av engångsskatten. Vidare ironiserade Jan Bergqvist över vår ”välskrivna” reservation till skatteutskottets betänkande. Jag vill påminna Jan Bergqvist om att herr finansministern i går i en frågedebatt med mig uttryckte som sin uppfattning att den reservation som vi har avgivit i skatteutskottet är välskriven. Jag tackar för den komplimangen från finansministern. Dessutom menade Jan Bergqvist att jag har sagt att statsministern skulle ha påstått att de tre juristerna i lagrådet svikit sin ämbetsplikt. Det har jag inte sagt. Jag citerade statsministern. Låt mig upprepa det en gång till: ”Vi anser att lagrådet gått in och gjort en politisk bedömning. Rådet skall pröva lagen, inte ta över parlamentets roll.” Det var alltså den beskyllning som statsministern gjorde. Det var jag som sade att om man gör en sådan beskyllning, är det samma sak som att beskylla lagrådets jurister för att svika sin ämbetsplikt. Dessa skall ju inte göra några politiska bedömningar, och det har de heller inte gjort. Jan Bergqvist ställde sedan en enligt min uppfattning rätt obegåvad fråga: Hur kommer försäkringsbolagen att fördela sina annonskostnader mellan sina medlemmar bland pensionärerna? Man kan lika gärna fråga: Hur kommer LO att fördela kostnaderna för sin annonskampanj bland medlemmarna? Eller hur kommer bankerna att fördela kostnaden för en vanlig annons på sina insättare, osv.? Beträffande tanken på återbetalning: Låt mig, eftersom socialdemokraterna har talat om att det här skulle bli fråga om häleri, säga, att man väl inte skall diskutera återbetalningen förrän stölden är utförd. Och denna kommer väl inte att utföras förrän efter ett beslut i kammaren i dag. Vidare frågar Jan Bergqvist: Varifrån skall ni ta pengarna för att förstärka pensionärernas ställning? Låt mig först och främst konstatera att det som regeringen sade i propositionen om att engångsskatten skall komma de sämst ställda pensionärerna till godo uppenbarligen inte kommer att genomföras. Vi skall återkomma med våra förslag beträffande pensionärerna under den allmänna motionstiden i januari efter budgetpropositionens framläggande. Slutligen: Realränteskatten avvisades av en kompakt majoritet av remissinstanserna, och därför presenterades inget förslag om en sådan. En kompakt majoritet av dem som deltog i hearingarna har avvisat engångsskatten. Därför borde det i logikens namn inte heller ha framlagts något förslag om en engångsskatt.

Herr talman! Jan Bergqvist fortsätter att förvåna mig. Om Jan Bergqvist — 12 december 1986 vid det förra tillfället när vi debatterade denna fråga var skrämd av den vokabulär som hade använts här och befarade att våra gemytliga och trevliga statsråd skulle kunna råka ut för olyckor, om man använde sådana ord, varför i all världens namn upprepar han då vartenda ett av dessa ord här i kammaren i dag? Varför följde han inte min modell och uteslöt dem helt ur det anförande som han höll? Det hade varit bättre. Anledningen till att jag förklarade vid den presskonferens som vi hade att jaginte såg någon möjlighet att betala tillbaka pengarna på något rättvist sätt var att försäkringsbolagen redan då hade gjort fullständigt klart, att de över huvud taget inte visste hur de skulle kunna vidareföra engångsskatten på ett rättvist sätt på försäkringstagarna. Kan man inte ta ut skatten rättvist, kan man självfallet inte — annat än rent hypotetiskt — räkna ut hur man sedan skall kunna återföra pengarna. Den ena villan kommer då att bli större än den andra. Vidare frågade Jan Bergqvist om vi när vi nu var oroliga över svårigheterna att fördela denna skatt inte var lika oroliga över hur man rättvist skulle kunna fördela kostnaderna för annonskampanjen. Svaret på den frågan, Jan Bergqvist, är nej. Den enkla förklaringen är att det i skatteuttag rör sig om summor på 10 000, 20 000 och ibland kanske upp till 50 000—60 000 kr., medan kostnaden för annonskampanjen utslagen på försäkringstagarna torde röra sig om ett par, tre eller kanske fyra kronor vardera. Jag har svårt att oroa mig för den saken. Vad slutligen gäller placeringsplikten är det fel att åberopa dennas avskaffande som ett skäl för pensionsskatten. Det finns inget sådant samband. Det är ungefär som att samtidigt som man friger en slav säga: Eftersom du nu har blivit fri från slaveriet, skall du i alla fall ha prygel på ålderdomen.

Herr talman! Jag vill upprepa min fråga till Jan Bergqvist. Om jag uppfattade Jan Bergqvist rätt, bedömde han situationen så att införandet av engångsskatten och slopandet av placeringsplikten skulle på sikt snarare förbättra än försämra läget för försäkringsbolagen. Motivet för engångsskatten var en för hög vinst hos försäkringsbolagen och deras ägare. Min fråga var: Vilka åtgärder avser Jan Bergqvist och regeringen att tillgripa för att bemästra den situation som då skulle uppstå? Blir det en ny engångsskatt, eller hur skall man förfara?

Herr talman! Jag noterar att på de flesta av mina frågor fick jag inga svar. Man får väl här använda det gamla uttrycket att diskussionen får utgöra svar på frågan. Däremot var det ett utomordentligt avslöjande svar som Knut Wachtmeister gav, då han sade: Vi får väl diskutera hur vi skall ställa oss till återbetalning när stölden är utförd. Om Knut Wachtmeister ser någon på gatan som förbereder brott, någon som är på väg att ta en väska, tänker då 35 Knut Wachtmeister så här — ja, om vederbörande bör få tillbaka väskan får jag överväga när väskan väl är stulen? En sådan inställning är ju fullkomligt orimlig. Om ni menar allvar med era påståenden om stöld finns bara ett svar, nämligen återbetalning. Just därigenom att ni inte är beredda att ta konsekvenserna av era ord avslöjar ni ihåligheten i er kampanj. Sedan avslöjade Knut Wachtmeister också en oerhörd okunnighet, när han för andra gången sade att han visste att SPP-systemet omfattade si och så många. SPP-systemet omfattar högst en miljon försäkringstagare — det gäller alltså de s.k. ITP-pensionerna. Vad Knut Wachtmeister tycks vara helt omedveten om är att vid sidan av SPP har vi AMF med STP-systemet. Jag kan rekommendera Knut Wachtmeister att läsa realränteskattekommitténs betänkande, för där beskrivs hur det förhåller sig. Till Kjell Johansson vill jag säga att det är mycket allvarligt att det under en lång tid har pågått en smutskastningskampanj när det gäller både realränteskatten och engångsskatten, där man med vårdslösa uttalanden om stöld, konfiskation osv. uppmanat människor att tro att detta är någonting fult. När man säger att ett brott förblir ett brott oavsett gärningsmannens insatser i övrigt, att vederbörande aldrig moraliskt kan rentvås, är det viktigt att vi tar avstånd från sådana uttalanden och säger ifrån att så här får det inte vara. Enbart kampanjen mot realränteskattekommittén ledde till att kommitténs medlemmar fick ett anonymt mordhot. Den kampanjen inbjöd alltså en sjuk individ att skicka ett mordhot — han trodde förmodligen på överdrifterna i denna betalda kampanj. Detta är allvarligt, och jag kommer att fortsätta att hävda att sådana här överdrifter måste brännmärkas. Skall vi föra en demokratisk debatt, måste vi också brännmärka den här typen av uttalanden. Jag vänder mig slutligen till Stig Josefson. Det är väldigt svårt att bedöma vilken effekt slopandet av placeringsplikten får på lång sikt. Finansutskottet gör en bedömning att effekten under gynnsamma omständigheter på tio års tid kan motsvara engångsskatten, men jag vågar inte göra någon närmare bedömning i den frågan.